Fru talman! Man kan av Pär-Axel Sahlbergs anförande tro att det är Volvo, FMV, Friggebo och Björck som granskas i detta ärende. Jag kommer att mäta centimetrarna i hans anförande när protokollet kommer. Han talar om f.d. statsråds vedergällning mot Thage G Peterson. Vad menar han? Vedergällning för vad? Jag har ingenting som helst otalt med Thage G Peterson, vare sig politiskt eller privat. Det är en fullständigt obegriplig insinuation om det viktiga arbetet att granska statsråden. Vi lyckades faktiskt komma till en enhällig slutsats, och sedan får man sådana glosor slängda mot sig. Pär-Axel Sahlberg talar om rörmokeri och ordvrängeri. Jag skulle vilja hänvisa till protokollen i riksdagen från riksdagens frågestund, från utfrågningen av Thage G Peterson och uttalanden gjorda i tidningar vad beträffar huruvida skattebetalarna skall stå för kostnaderna för flytten från Arboga till Trollhättan och förekomsten av eventuella s.k. kampanjer riktade mot Thage G Peterson. Det är en mycket intressant läsning och att se olika svängningar och sätt att krypa bakom olika ordvrängningar. Men jag har inte tagit upp den frågan här i dag och i granskningen. Pär-Axel Sahlberg bör svara på en mycket viktig fråga. Anser Pär-Axel Sahlberg att Thage G Peterson nu borde be om ursäkt dels till myndigheterna - och då särskilt FMV, som han har anklagat för att hoppa över skaklarna -, dels till Arbogaborna för det sätt på vilket Thage G Peterson har skött den här affären?
Fru talman! När det gäller personliga vendettor, och vilka andra uttryck jag använder om f.d. statsråd, hade vi en utfrågning om Arboga, FMV, Volvo och regeringsbeslutet. Men den kom att snudda både vid kosovoalbaner och JAS-krasch. Det var ett tonläge som väl anknyter till det som Birgitta Hambraeus tidigare var inne på, och som väl anknyter till Birgit Friggebos utmärkta principiella inledning. Den handlar om konstitutionsutskottets konstitutionella ansvar. Ordföranden säger där, förmodligen av självbevarelsedrift, att vi emellanåt måste ge utrymme för mera politiska kommentarer, och detta hör väl dit. Men nu, Birgit Friggebo, har ni skrivit på och enats om en bedömning som i grunden den socialdemokratiska gruppen och jag själv har formulerat. Den uttrycker en principiell och viktig kritik i fråga om arbetet i regeringen och ett statsråds ansvar. Men när ni argumenterar om detta i kammaren breder ni på precis på samma sätt som ni gjorde vid utfrågningen. Jag skulle därför vilja veta hur fru Friggebo ser på vårt ansvar för den konstitutionella granskningen. Jag menar att granskningen både från Justitiekanslern och från KU visar att ministerns ansvar sträcker sig utöver det som i det här fallet var ministerns kunskap. Ministern har själv talat om detta, och vi formulerar nu vår kritik. Jag kan inte se att det är vår uppgift att jaga varandra om ursäkter eller värdera ödmjukhet, som Friggebo gjorde tidigare i sitt anförande. Det handlar naturligtvis ytterst om att vi var och en tar vårt ansvar och kritiserar, men vi får inte i KU blanda ihop våra olika roller i detta avseende. Där har ordföranden ett alldeles särskilt ansvar.
Fru talman! Jag får be Pär-Axel Sahlberg om ursäkt. Det var tydligen inte mot mig som talet om personliga vendettor och annat riktade sig, eftersom de exempel som Pär-Axel Sahlberg tog handlade om kosovoalbaner och JAS-plan. Det var faktiskt Thage G Peterson som tog upp de helt ovidkommande frågorna under utfrågningen. Det var ju skönt att man blev friad från anklagelsen att ägna sig åt sådana personliga vendettor. Det finns en efterbörd av en sådan här formell konstitutionell granskning, och ledamöter i konstitutionsutskottet skall naturligtvis inte vara förhindrade att delta i diskussionen om den. Vi befinner oss nu i ett sådant läge. Vi har strikt och formellt skrivit vårt betänkande, och vi är överens om formuleringarna, och nu finns det en efterskörd. Vad skall hända nu? För min personliga del - jag talar inte å utskottets eller mitt partis vägnar - tycker jag att statsministern borde ta sig en funderare med tanke på vad som har hänt. Pär-Axel Sahlberg borde tänka över, och kanske också svara på frågan, vad en partikamrat, en partivän, borde göra i en sådan här situation. Det har uppdagats att Thage G Peterson har anklagat människor för att ha gjort felaktigheter som de inte har gjort, och han har medverkat till ett beslut som har drabbat många människor. Är det då inte lämpligt att som partikamrat ge Thage G Peterson en uppmaning om att han i sitt ämbete borde vara litet ödmjuk mot de människor som han är satt att styra över?
Fru talman! Jag tror inte att man kan kommendera fram ödmjukhet. Vi kan väl önska det mer av oss själva, och det kanske är så det skall riktas. Det är viktigt att vi har gjort en principiell konstitutionell granskning och kritiserar det som skall kritiseras. Intressant är dock att när Birgit Friggebo är oerhört intresserad av vad som har hänt efteråt är jag ganska intresserad av vad som har hänt före. Det är där som vi har så svårt att mötas. Birgit Friggebo har i stort sett inte ägnat en fråga i utfrågningen åt själva beredningen. Hon är inte ett dugg intresserad av att Volvo har smugit med information. Visserligen fick det effekten att Friggebo själv när hon besökte Arboga inte ens fick komma in i Arbogafabriken, för att möjligen skörda någon sorts politisk poäng, eftersom frågan hade blivit så politiskt känslig. Beredningen, beslutet och efterdiskussionen allt detta hör naturligtvis till vårt granskningsområde. När jag talar om statsrådens vendettor handlar det självfallet om de tre statsråd som var aktuella, Thage Friggebo talar om ordvrängeri och rörmokeri, men beskriver inte vad det är. Jag vet vad ordvrängeri är. Jag vet också vad rörmokeri är, men jag har inte förstått sammanhanget. Birgit Friggebo har varit så uppladdad i den här frågan att hon plötsligt under utfrågningen säger: Vet Thage Peterson vad han håller på med? Vi skall inte hantera utfrågningen så. Vi behandlar ett sakförhållande, och där har ordföranden ett oerhört stort ansvar. Vi har bedömt hela läget. Vi har enats om en kritisk formulering. Det är den som vi står bakom. Nu försöker ni slingra er ur denna, men det är den som ni har valt att vara med på. Ni har inte reserverat er. Detta är vårt gemensamma beslut.
Fru talman! Jag tror jag gör Pär-Axel Sahlberg en stor tjänst genom att inte kommentera hans anförande. Det är bland det enfaldigaste jag har hört i denna kammare, och det säger inte litet, fru talman. Här har vi kommit överens om en gemensam skrivning som Pär-Axel Sahlberg själv säger att han står bakom. Resultatet blir då en våldsam utskällning av utskottets ordförande och andra ledamöter för denna gemensamma skrivning. Detta, fru talman, är enfald. Jag står för det uttrycket och tänker, för Pär Axel Sahlbergs eget bästa, inte ytterligare kommentera hans anförande. Det som har hänt är ingen tillfällighet när det gäller Thage Peterson. När han tillträdde som försvarsministern 1994 fick vi omedelbart reda på att de problem som fanns i det svenska försvaret var företrädarens fel. Det var företrädarens fel att förband måste läggas ned och att det fanns svarta hål i planeringen. Att JAS-projektet hade brister var också företrädarnas fel. Thage Peterson var oförsiktig nog att tillsätta en särskild utredning med ett antal opartiska experter, en statlig utredning, om detta. De granskade påståendena och kom enhälligt fram till att detta var fel. De svarta hålen berodde inte på något slöseri hos någon företrädare utan på krondeprecieringen, bristande kompensation och på beslut som Thage Peterson själv hade fattat. Han fick svart på vitt på att hans anklagelser saknade grund. Men han vidhöll dem. Thage Peterson kan bara inte ha fel. Det är en nycklarna till vad som har hänt i den här affären. Om kartan och verkligheten inte stämmer överens för Thage Peterson, så är det verkligheten som det är fel på. Dessutom var det fel på JAS-projektet, sade Thage Peterson. Det granskades också av en särskild utredningsgrupp. Jag vill minnas att det var inom Riksrevisionsverket. De gjorde en noggrann utredning. Den kom fram till att så inte var fallet. Det var tvärtom ett projekt som väl hade hållit kostnadsramarna och blivit billigare än andra projekt. De här anklagelserna vidhölls, och allt utom möjligen förlusten av Finland år 1809 var väl företrädarnas fel. Då föreslog några moderater i försvarsutskottet att en särskild utredningsman skulle titta på dessa påståenden. Det avvisades skriftligen av Thage Peterson - brevet är offentlig handling - med motiveringen att han minsann visste var felet låg, och det var inte hans. Någon utredning behövdes därför inte, Pär-Axel Därför måste jag säga att det var modigt av Thage Peterson att ropa på JK i Volvo-Arbogaaffären. Det är ju på JK:s bedömningar som utskottet bygger sina bedömningar. Justitiekanslern kom ju med all önskvärd tydlighet fram till att regeringen och försvarsministern hade handlat utan att veta vad man beslutade om. Ett regeringsbeslut på 1⁄2 miljard kronor med stora konsekvenser för människorna i Arboga fattades utan att det föredragande statsrådet, och än mindre hans regeringskolleger, visste om innehållet. Det var civilrättsligt bindande. Thage Peterson hade fel också på den här punkten. Det gick inte att ändra på det hela. FMV är en uppdragsmyndighet som inte har några egna pengar utan utför uppdrag mot betalning enligt fastställd taxa. Också det var fel. Konstitutionsutskottet har ju varit snällt. Statsministern har prickat Thage G Peterson mer än vad konstitutionsutskottet har gjort. Statsministern tog ju avstånd från de här uttalandena. När Överbefälhavaren sade att han skulle ställa sin plats till förfogande om det här var korrekt, konstaterade statsministern att detta icke vara någon konspiration. Försvarsministern var ute och pratade. Sedan har Thage Peterson hävdat att detta militärindustriella komplex är efter honom. Han har citerat den förre överbefälhavaren i USA, generalen och presidenten Eisenhower. Hade Eisenhower fortfarande varit vid liv hade han säkerligen skickat ett telegram till sin svenske vapendragare med texten: Stå på dig, Thage! Utskottet är enigt i sin bedömning av Volvo Arbogaaffären. Jag tycker att det är tämligen meningslöst att fundera över exakt vilken grad av kritik detta innebär. Det är ett slags exegetik som man gärna ägnar sig åt i vissa sammanhang och på visst håll, men det är faktiskt inte huvudsaken. Vad som har hänt har klarlagts dels genom Justitiekanslerns genomgång, dels genom konstitutionsutskottets utfrågningar. Jag tycker att detta är svar nog. Jag känner personligen inte något behov av att trappa upp kritiken med ett antal olika adjektiv. Men jag kan hålla med om att det nog borde bli en viss ödmjukhet när JK och ett utskott kritiserar. Men skam den som ger sig, tänkte Thage G Peterson. I det pressmeddelande han skickade ut efter det att utskottet hade offentliggjort sin kritik hoppar han på sin företrädare än en gång, Pär-Axel Sahlberg, och säger att det är hans fel att rutinerna på Försvarsdepartementet var som de var. Vad är detta för kvalificerat nonsens? Förlåt att jag använder detta litet kraftiga uttryck. Det är inte rutinerna det är fel på. Det är de personer som tillämpar dem som ibland inte klarar av att sköta hanteringen. Rutinerna som sådana är utmärkta om de verkligen tillämpas. Problemet var ju att de inte tilllämpades den här gången. Här har jag svårt att se ursäkter för Thage G Peterson. Han har varit kommunalråd, statsråd, industriminister, talman och riksdagsman. Han har en unik politisk erfarenhet. Han har dessutom varit ordförande i konstitutionsutskotten. Han kan inte säga att han var nybörjare, Pär-Axel Sahlberg, att han blev lurad, att han inte kände till detta och att han inte visste någonting. Han tillhör de mest erfarna i svensk politik när det gäller arbete i det offentligas tjänst och arbete inom Regeringskansliet. Han om någon borde ha känt till hur en sådan här fråga faktiskt skulle handläggas. Det är inte rutinerna, fru talman, som det är fel på. Det handlar om ett sätt att hantera regler. Det handlar om en syn på den egna ofelbarheten. Det handlar om en regeringsstil som inte höll för verkligheten. För det måste faktiskt Thage Peterson ta ansvaret. Jag medger gärna att det kan finnas förmildrande omständigheter. Konstitutionsutskottet har när det har granskat ärendet pekat på att det har varit sjukdomsfall och en del annat. Detta fritar icke den dåvarande försvarsministern från ansvar i denna fråga. Attackerna mot Överbefälhavaren och försvarsindustrin har faktiskt inte, Pär-Axel Sahlberg, ett dyft med eventuellt bristande rutiner i Försvarsdepartementet att göra.

Fru talman! Jag skulle vilja tacka Anders Björck för att han har bekräftat just det jag sade i mitt anförande. Han säger att han inte skall kommentera det jag har sagt och avfärdar alltsamman som enfald. Han har väl därmed gjort sin kommentar. Jag kritiserar Anders Björck, Birgit Friggebo och Thage Peterson för att använda detta tillfälle, och inte minst utfrågningen av Peterson, som en statsrådsvendetta. Det intressanta är att Anders Björck bekräftar att det är just det som det handlar om. Anders Björck är sårad över att ha fått kritik för att det fanns både läckage och kronuppräkning, som gjorde försvarsanslagen otillräckliga. Det är ju den vendetta som jag talar om. Den är olämplig och ovärdig för KU:s arbete. Det andra han bekräftar när han relaterar till det jag säger är det som Nerikes Allehanda uttryckte, dvs. att han är fräck. Vi har enats om ett principiellt viktigt yttrande när det gäller ministerns ansvar. Men debatten som har förts i medierna, vid utfrågningen av besökare från departementen och nu i kammaren visar att det är någonting helt annat man vill. Man är redo att såga Thage G Peterson från både fotknölarna och axlarna. Man har talat om hur rutinerad han är, hur olämpligt det han gjort är och hur litet ödmjukhet det finns. Det är inte det vi diskuterar. Vi har en sakfråga som ligger till grund för vår granskning. Det är inte snällt att avstå från en kraftigare kritik i en reservation om det är det ni önskar. Det är inte heller kvalificerat nonsens att argumentera om detta. Sakfrågan har en beredning. Det fattas ett beslut, och det blir ett efterspel. Ingen av er har varit speciellt intresserad av att diskutera beredningen. Beslutet har vi ägnat en del tid åt. Vi konstaterade i efterspelet att Thage Peterson i vår utfrågning tog avstånd från kommentarer som har funnits i medierna. Det är det jobbet vi har gjort. Har vi slarvat på någon punkt är det väl någon som har latat sig, eller så ville någon vänta till detta tillfälle för att leverera den kritik man inte hade mod att skriva ned.
Fru talman! Jag har tre konstateranden. För det första: Detta är ingen vendetta. Hade jag haft en vendetta med Thage Peterson hade det varit betydligt tuffare tag. Det kan jag försäkra Pär-Axel Sahlberg. Detta är ett vänskapligt tankeutbyte som vi har haft t.ex. i medierna och i konstitutionsutskottet. För det andra: I dag granskar vi Volvo-Arbogaaffären. Om Pär-Axel Sahlberg vill granska Birgit Friggebo eller någon annan kan vi säkert ordna tillfällen till detta, men försök inte blanda bort korten. Det är en granskning av Volvo-Arboga-affären. För det tredje: Efter Pär-Axel Sahlbergs inlägg här i dag måste jag konstatera att socialdemokraterna, om det nu är deras talan han för, icke står bakom den kritik som riktas i utskottets betänkande mot Thage Peterson. Det är en viktig upplysning. Det innebär självfallet att vi får återkomma till frågan.
Fru talman! Även om Anders Björck inte hade tänkt det som en vendetta är det så det har uppfattats under hela processen - också i dag, när gamla frågor om Finland och svarta hål dyker upp. Det är bra att Anders Björck tar avstånd från denna del. Det är utmärkt. Vi granskar Volvo-Arboga-affären med alla de olika parter som finns med: Volvo, FMV, departement och medier. Det menar jag att vi har gjort. Det sista Anders Björck sade var väl både alldeles omöjligt och alldeles onödigt. Är det någon som har talat om den principiella kritik som vi har riktat och det ansvar som en minister har är det vi socialdemokrater. Det har vi gjort i det betänkande och det yttrande vi har föreslagit och här i kammaren. Men självfallet hänger detta ärende samman med hela den process som har förekommit. Här har det funnits skäl att mörka från olika håll. Det har skapat ett bristfälligt beslutsunderlag som ledde till detta olyckliga beslut. Jag skulle gärna diskutera själva sakfrågan, för jag är egentligen inte så upprörd över att det skapas strukturella förändringar. Att det finns ett underhållsavtal kopplat till vår ganska dyra men säkert nödvändiga flygpark är alldeles självklart. Att vara utan avtal hade varit lika illa som om man köpt en bil och blivit förvånad över att det kommer bensinkostnader till. Självfallet finns det underhållskostnader som hör dit. De kan organiseras på olika sätt. Det är underlaget och hemlighetsmakeriet, för vilket ministern är ansvarig, som på olika sätt gjort att ärendet inte kommit att hanteras på det sätt som vi hade önskat.
Fru talman! Pär-Axel Sahlberg talar här om att olika saker hänger samman. Samtidigt riktar han kritik mot mig för att jag genom ett antal konkreta exempel visar att metoden att skylla ifrån sig och skylla på företrädare också hänger samman med detta. Det har varit en röd tråd i Thage G Petersons sätt att hantera försvarsministerämbetet. Det har kantats av ständiga gräl inte bara med ÖB och Volvo Arboga utan också t.ex. med arméchef och flygvapenchef. Det kan ju knappast ha gått Pär-Axel Sahlberg förbi att det har varit ständiga bråk och dåliga kontakter. Det förtroendefulla samarbete som skall finnas mellan ett statsråd och underställda chefer har uppenbarligen inte funnits. Hade det existerat hade vi inte upplevt denna affär. Så skedde inte under tidigare försvarsministrar. Då talar jag självfallet, fru talman, om försvarsministrar från olika partier. Hela Pär-Axel Sahlbergs upplägg är klart. Han står inte bakom det som står i utskottets betänkande. Han plockar fram argument efter argument, punkt efter punkt, för att ta bort och dra ifrån från det som står i betänkandet. Det är bara att konstatera att Socialdemokraterna uppenbarligen har ändrat uppfattning. Vad som ligger bakom det vill jag inte spekulera i, men vi får alltså återkomma till frågan.

Fru talman! Jag vill först konstatera att utskottet, trots detta replikskifte, faktiskt är enhälligt i sin skrivning. Jag vill också bekräfta att skrivningen har tagits fram av Socialdemokraterna. Jag har anslutit mig till den. Sedan har hela utskottet anslutit sig till den. Jag har väldigt svårt att förstå hur någon kan påstå att Pär-Axel Sahlberg inte längre skulle stå för skrivningen. För att säga det rakt på sak klargör KU att statsrådet har blivit misslett av sina tjänstemän. Det är faktiskt så. Av en PM från Statsrådsberedningen framgår det att statsrådet frågat om det fanns några komplikationer i ärendet om FMV:s kontrakt med Volvo Aero Statsrådet fick svaret att det var ett rent rutinärende. Att flygmotorerna skulle underhållas var ju klart; det var inget att diskutera. Det existerade ett kontrakt som skulle gå ut vid årsskiftet, och det var naturligt att förlänga detta kontrakt. Statsrådet fick inga upplysningar om att kontraktet skulle innehålla statliga medel som möjliggjorde en flytt av underhållet från Arboga till Trollhättan. Det var alltså inte ett rutinärende, och statsrådet fick fel information av den tjänsteman som ansvarade för beredningen av ärendet. Statsrådets reaktion när han fick klart för sig vad ärendet i själva verket gällde är i sig ett bevis för detta. Nu är emellertid reglerna sådana att ett statsråd alltid är ansvarigt för vad som händer i hans eller hennes departement. Thage G Peterson tog på sig detta ansvar vid KU:s offentliga utfrågning och skyllde inte ifrån sig, varken på företrädaren som hade ordnat dessa rutiner eller på sina tjänstemän. Han berättade också att han gjort förändringar i rutinerna så att något liknande inte skulle kunna upprepas. KU säger att det kan finnas utrymme för skiftande bedömningar av hur långt ett statsråds ansvar skall sträcka sig i fråga om brister i handläggningen av större eller mindre frågor inom ett departement. Utskottet instämmer dock i den självkritik statsrådet tagit på sig för att han, liksom alla departementschefer, självklart är ansvarig för bristerna i sitt departement. Nu är det för mig helt obegripligt att detta gett stora rubriker som ett KU-ärende. Det är självfallet ett mycket stort ärende för människorna i Arboga, men från KU:s granskningssynpunkt är det inte ett stort ärende. Vi är överens, och den milda kritik vi enhälligt riktar är så generell att den inte drabbar något enskilt statsråd. Samtliga statsråd har ju ansvar för allt som händer i deras departement. De stora rubrikerna tycks snarast vara ett tecken på att vissa ledamöter i sin kontakt med medierna önskar skapa sensation genom att spela på de svårigheter som arbogaborna drabbas av men som inte är KU:s granskningsuppgift.

Fru talman! Jag har inte ringt en enda tidning eller kontaktat en enda TV eller radiokanal i detta ärende. Jag tror att det här i och för sig riktade sig till alla ledamöter i utskottet, men jag undanber mig insinuationer från Birgitta Hambraeus om att det viktiga arbete vi har att utföra bara skulle vara till för att vissa ledamöter skulle skaffa sig rubriker i tidningarna. Birgitta Hambraeus säger att det här inte är något stort ärende för konstitutionsutskottet. Det är ett mycket stort ärende - för riksdagen, för konstitutionsutskottet och för svenska folket. Det är något oerhört att en regering sitter och fattar ett beslut om 1,2 miljarder kronor vilket direkt får till innebörd att 500 människor måste flytta på sig - utan att veta om att man fattar detta beslut! Det är ju vad man säger. Detta är väl en mycket stor konstitutionell fråga: att det finns sådana rutiner, och att man har ett statsråd som har sådana kvalifikationer att han råder regeringen att fatta ett beslut som den inte vet innebörden av - eller som den vet innebörden av. Vilket som är värst vet man inte. Jag är missnöjd med och ledsen över den fullständiga nedtoning av all verksamhet inom konstitutionsutskottets ram som Birgitta Hambraeus ägnar sig åt, både här i dag och under hela granskningstiden.
Fru talman! Jag har själv sett Birgit Friggebo stå i TV och säga att det här är ett jättestort ärende där vi verkligen är överens om att tillsammans pricka Thage G Peterson. Det kanske inte uttrycktes så, men tonfallet, hela sättet att presentera det här ärendet, sade: Nu har vi verkligen klämt till ett statsråd här. Detta har alltså sagts i medierna. Det kan inte heller ha varit obekant för konstitutionsutskottets ordförande att medierna antagligen skulle intervjua henne efter det här. När det sedan gäller att hålla isär vad som verkligen är KU:s del i den här granskningen och vad som är ett stort ärende i sig, nämligen att det har drabbat massor med människor i Arboga och rör väldigt mycket pengar, blandar återigen konstitutionsutskottets ordförande ihop KU:s uppgift med sakfrågan. Att det måste ske ett underhåll av motorerna har Pär-Axel Sahlberg redan tagit upp, och jag är övertygad om att också Anders Björck är överens med mig där. Det här rör stora pengar. Det har funnits ett kontrakt tidigare; självklart måste det också finnas ett sådant kontrakt med någon; motorerna måste underhållas, och det rör mycket pengar - men det är inte det vi granskar. Sedan är det bevisat, både genom all den information vi har fått och genom utfrågningen, att statsrådet här missleddes. Man kan inte begära att ett statsråd skall gå in i alla rutinärenden och granska alla handlingar. Utifrån detta gör Birgit Friggebo, också i sin replik, mig ansvarig för att försöka tona ned ett ärende när KU:s granskningsuppgift var begränsad.
Fru talman! Vad vi har granskat är hur det här ärendet har beretts. Det är helt klart att en departementschef har ansvaret för hur ärenden bereds inom sitt eget departement. De skall vara väl förberedda och genomlysta så att statsrådet, som rekommenderar regeringen att kollektivt fatta ett visst beslut, kan gå i god för att förberedelserna har varit helt riktiga och kvalitativt bra. Vi har kunnat konstatera att så icke har varit fallet här, och det fulla ansvaret faller på departementschefen i det granskade departementet. Jag tror att det ingår i vår uppgift som riksdagsledamöter att stå till förfogande för medier när de vill ha kommentarer av olika slag. Menar Birgitta Hambraeus att vi skall säga nej till alla sådana kontakter och sluta ha några kontakter ut mot medborgarna och våra väljare? Jag har säkert använt ord som "allvarlig kritik", och det står jag för. Det har jag upprepat här i kammaren. Det är inget mediepåfund. Jag skulle vilja fråga Birgitta Hambraeus: Menar hon att hon inte deltar i att utfärda någon kritik mot Thage G Peterson? Hon argumenterar ju så - det här är inget stort ärende, det betyder inte så mycket osv. Vill Birgitta Hambraeus hoppa av den här skrivningen, som vi är överens om? Det är ju den naturliga följdfråga man måste ställa, med tanke på att det här uppenbarligen inte är någonting.
Fru talman! Birgit Friggebo beskrev här mycket korrekt vad vårt betänkande går ut på. Jag instämmer helt i detta. Hade Birgit Friggebo använt den tonen till massmedierna hade det inte blivit några stora rubriker. Självfallet skall vi ställa oss till förfogande för massmedierna. Det är inte det jag kritiserar, utan det sätt varpå Birgit Friggebo presenterade det här ärendet. Jag kommer inte ihåg ordalydelsen, men jag såg det själv och blev chockerad över att man kunde presentera ett ärende som jag själv varit med och fattat beslut om på ett sätt som gjorde det helt missvisande. Det är det som jag har tagit upp och kritiserat. Jag kan inte ta tillbaka den kritiken.

Fru talman!

Då skulle det man säger få en stark trovärdighet och visa att detta var utskottets verkliga mening, det samlade och samlande resultatet av den granskning som utskottet gjort. Jag undrar om inte tonläget i vissa inlägg egentligen är ägnat att sabotera den kritik som konstitutionsutskottet riktar. Vi kan ju konstatera att regeringen har fattat ett beslut på ett otillräckligt beslutsunderlag. Bakgrunden är att det har varit förhållanden som har varit kända inom Försvarsdepartementet, men som försvarsministern inte har uppmärksammats på och därför i god tro har trott att det har varit fråga om ett rutinärende. Detta har väglett regeringen. Därefter har verkligheten uppdagats, och då har det naturligtvis varit det ansvariga statsrådet som har fått ta på sig kritiken för att inte tillräckligt pregnant ha efterforskat de rätta förhållandena och de rätta bakgrunderna. Om detta har vi i utskottet uttryckt oss samstämmigt. Det länder ju också socialdemokraterna i det här fallet till heder att de ställt sig bakom kritiken. Jag tror inte heller att det, enligt vår granskning av ärendet, finns anledning att gå mycket längre. När man gör ganska långtgående uttalanden och beskrivningar av den f.d. försvarsministerns karaktär, personlighet osv. kan man ju få intrycket att det skulle vara konstitutionsutskottets uppfattning, vilket det faktiskt inte är.

Jag kan tänka mig att detta också har spelat roll när det gäller den bristfälliga information som regeringen har fått och det bristfälliga underlag på vilket regeringen har fattat beslut. Det är klart att det är anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också Volvos uttalande att man planerar nedläggningen av Arboga men att man kan genomföra den först sedan man mer eller mindre har trumfat igenom sitt avtal med Försvarets materielverk. Detta har man gjort utan att regeringen har varit ordentligt informerad om innehållet i ett avtal av mycket stor ekonomisk omfattning. Men detta är utrett. KU skall ju inte granska det militärindustriella komplexet, men vi har kunnat samlas om skrivningarna. Jag vill bara deklarera att jag står bakom vad utskottet sagt. De vidare diskussionerna får anstå tills vi diskuterar dessa ärenden. De skall icke diskuteras i detta forum.

Fru talman! Åtta ledamöter från fem partier i riksdagens kulturutskott har anmält frågan om hur regeringen har förberett förslaget till riksdagen om flyttning av tre Stockholmsmuseer till Göteborg. De vill att vi skall granska om Marita Ulvskog har uppfyllt kraven i grundlagen om att förslag som lämnas till riksdagen skall vara förberedda på ett visst sätt. Det är mycket ovanligt att så många ledamöter i ett utskott vänder sig till KU för att få ett ärende inom det egna utskottets område granskat. I själva verket kan jag inte erinra mig något liknande fall. I grundlagen sägs att behövliga upplysningar skall inhämtas från berörda myndigheter och att enskilda och sammanslutningar skall få tillfälle att yttra sig över förslagen, det som kallas remisstvång. Dessutom finns ett MBL-avtal i regeringen, som reglerar hur de fackliga organisationerna skall informeras före regeringens beslut. Det är dessa konstitutionella och administrativa frågor som vännerna i kulturutskottet vill ha granskade, inte frågan om att flytta tre museer. Det ärendet klarar folk i kulturutskottet av själva. Därför finns det inte någon som helst anledning att här i dag diskutera den frågan. Granskningen visar klart och tydligt att alla de regler som gäller för beredning av förslag från regeringen har kringgåtts. Beredningen har därmed haft sådana brister att Marita Ulvskog inte kan undgå kritik för den. Denna slutsats, som fem av utskottets partier drar, är den enda rimliga. Att, som socialdemokraterna och Centerpartiet gör, komma fram till att beredningen skett i den i regeringsformen föreskrivna ordningen är en farlig och falsk slutsats. Den är farlig därför att det kan få betydande konsekvenser i framtiden. Den sänder signaler till regeringen om att det inte behövs någon utredning, att det inte behövs något remissförfarande, att det inte behövs några yttranden från berörda myndigheter och att det inte behövs någon information enligt MBL-avtal till fackliga organisationer. Man kan ägna sig åt en totalt hemlig beredning av förslag som skall lämnas till riksdagen. Slutsatsen är falsk, därför att inga av de moment som är föreskrivna i regelverket har använts eller följts upp över huvud taget. I det här ärendet har socialdemokrater och centerpartister enligt min mening inte levt upp till sin roll som seriösa granskare. Att socialdemokraterna inte vill kritisera ett eget statsråd kan man ju möjligen förstå, även om man inte accepterar det. Men vad har Centerpartiet i den byken att göra? Vad är bakgrunden till den osjälvständighet som här uppenbarar sig? Är det verkligen hela Centerpartiets uppfattning som Birgitta Hambraeus representerar? Centerpartisten i kulturutskottet har ju varit med på anmälan till konstitutionsutskottet. Har samarbetet med regeringen i ekonomiska frågor så till den milda grad förvridit huvudena på centerpartister att de inte längre kan tänka själva, eller är det, ännu värre, så att de inte tänker alls? Birgitta Hambraeus måste här i dag punkt för punkt redovisa på vilket sätt Marita Ulvskog har uppfyllt regeringsformens krav på beredning och MBL avtalets regler. Frågan är för allvarlig för att några undanflykter skall kunna accepteras. Detta gäller naturligtvis också socialdemokraternas talesman Nikos Papadopoulos. Fru talman! Jag vill ge Vänsterpartiet en eloge i det här sammanhanget. Kenneth Kvist har förmått att skilja på sakfrågan och den formella beredningsfrågan, som vi har att behandla i konstitutionsutskottet. Trots att Vänsterpartiet har träffat en uppgörelse med socialdemokraterna i själva sakfrågan om hur museiflyttfrågan skall hanteras, har Kenneth Kvist förmått att göra en självständig prövning av själva beredningsfrågan. Min uppfattning är att det grundlagsstridiga arbetssättet har skett planerat och systematiskt från Marita Ulvskogs sida. De som berördes av beslutet skulle hållas oinformerade ända fram till den tidpunkt då förslaget inte gick att hålla hemligt längre, dvs. timmarna före Marita Ulvskogs presskonferens där kulturpropositionen presenterades. Granskningen visar också att Marita Ulvskog vilselett allmänheten och riksdagen. Den beskrivning som hon numera gör av förslaget stämmer inte med den beskrivning hon tidigare gjort bl.a. vid en frågestund här i riksdagen. Hon drar sig inte heller för att skylla ifrån sig och anklaga museichefer för att ha missuppfattat den information som de så småningom fick. Fru talman! Jag har faktiskt sällan sett en sådan förslagenhet från en minister när det gäller att förneka det uppenbara. Vid utfrågningen förnekade Marita Ulvskog vad hon hade sagt här i riksdagen, trots att det finns protokoll så att man kan läsa precis vad som har sagts. Och jag måste säga att jag till viss del hyser viss beundran för Marita Ulvskog för den kyla som hon förmår att presentera. Dessa sista kommentarer har självklart inte något direkt med granskningen att göra, utan är mer en personlig uppfattning om hur en del statsråd kan agera i olika sammanhang. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Jag får börja med att tacka för de vänliga orden från utskottets ordförande. Å andra sidan får jag säga att jag inte ser att något annat agerande än det jag har gjort i saken hade varit möjligt. Det är utomordentligt omdömesgillt, om jag ser till sakens politiska sida, av statsrådet Ulvskog att göra upp med Vänsterpartiet. Det borde fler statsråd göra. Men därmed har inte Vänsterpartiet någon del i att myndigheterna meddelas för sent, att facken inte får information i tid osv., utan det är någonting som är regeringsinternt och ligger i regeringens beredning. Det är också tydligt, som det har sagts här, att när regeringen delade ärendet den 5 september hade man också möjlighet att dela det till berörda myndigheter och även till de fackliga organisationerna på dessa myndigheter. Men detta fick anstå ända till bara några timmar före den presskonferens där ärendet presenterades. Man har sagt att detta berodde på att ärendet var brådskande. Man har också hänvisat till att det i det medbestämmandeavtal som finns för fackliga organisationer står att medbestämmandeplikten kan kringgås om ett ärende är särskilt brådskande. Men försumlighet i att informera, så att man på grund av detta kommer i tidsnöd, gör inte ett ärende brådskande. Om vi lånar oss åt en sådan tolkning kan vi alltid kringgå informationsplikten med en sådan hänvisning. Det kan alltså inte godkännas, enligt min mening. Det är alltså helt klart att det har varit brister i beredningen av detta ärende, framför allt när det gäller remissbehandlingen och de informationsplikter som regeringen hade att leva upp till. Därför har jag kunnat ansluta mig till reservation nr 9, och jag instämmer i bifallsyrkandet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den gemensamma reservationen nr 9. Jag måste också säga, fru talman, att det är med förfäran som jag har följt det här ärendet, och jag har agerat aktivt för att lyfta fram det sätt som ärendet har skötts på. Jag vill tänka mig att det kanske beror på välvilja inför kulturens utveckling i landet att ärendet har skötts på detta sätt, men välvilja kan aldrig gå före demokrati och beredningsansvar. När de fackliga företrädarna ringde till mig och berättade vad som hade skett i ärendet, eller snarare vad som inte hade skett, trodde jag först att det jag hörde inte var riktigt. Vi hade långa samtal, och när jag insåg vad som hände blev jag förfärad. Jag är fortfarande förfärad, därför att det finns ingen vilja till samförstånd från regeringspartiets sida. Fru talman! Mitt tidigare fackliga arbete var omfattande och inkluderade den tid då vi introducerade medbestämmandelagen, och den traditionella 19 § om informationsplikten. I mitt fackliga arbete har det alltid varit min starka drift och utgångspunkt att samtalet betyder någonting, att mötet mellan människor betyder någonting. Det är ett givande och ett tagande som ligger bakom utveckling, och konfrontation bara konserverar, fördröjer och låser energier på ett sådant sätt att en frågas utveckling kanske går bakåt och blir negativ. Här fick jag nu som riksdagsledamot ta del av en förlegad pampkultur, som härstammar från en helt annan tidsålder, och det av en kulturminister. Jag vill då också säga, fru talman, att för mig är kulturen och dess företrädare föregångare för samhällets utveckling, och därför har detta ärende gjort mig ännu mer förfärad.

Till sist vill jag säga några ord om vilka konsekvenser det här förslaget kan få om vi inte aktar oss noga. Det är alltid lättare att akta sig om man har uttalat någonting tidigare. Den helhetssyn som väl alla arbetar för bygger ju på enskilda kompetenser, enskilda sakkompetenser, och helheten berikas av att kompetensen är så hög som möjligt inom de olika delarna. Det skulle kunna vara så att regeringen skjuter över målet och att resultatet av det som kommer fram i stället blir utarmning av verksamheten, att det blir mindre verksamhet än tidigare. När jag säger det bygger det på den konstruktion som finns i det faktiska förslaget, som inte har med ärendets beredning att göra utan bara visar på ytterligare skäl för att det är viktigt att följa den parlamentariska gången i ett ärende, så att det inte kommer fram så här tokiga förslag. När man bygger nya hus kostar det pengar, och om man då finansierar det till stor del med verksamhet, dvs. pengar som skall gå till att ge oss alla någonting, blir det mindre verksamhet. Som förslaget nu ser ut, skall alla museer i Sverige vara med och finansiera ett stort hus. Men pengarna för att fylla huset med verksamhet, utställningar, produktioner och allt det som vi alla egentligen är beredda att betala skatt till, kommer att minska. Med det, fru talman, vill jag återigen säga att jag tycker att det är djupt tragiskt att stå här och konstatera att jag får yrka bifall till en reservation och att det inte har gått att nå enighet i detta ärende.

Fru talman! Redan 1993 var frågan om nya horisonter för vår kultur ett bekymmer för regeringen. Man ville ha utredningar som kunde ge nya idéer och dynamik för att utveckla och utvidga kulturen i hela landet. Regeringen ville ha förslag om mål för kulturpolitiken och om åtgärder som krävs för att främja kulturen. Dynamik och utveckling med vidgade horisonter inom kulturen har börjat förverkligas genom de insatser och initiativ som Kulturdepartementet har börjat med. Kulturdepartementet bestämde sig och gjorde en s.k. resande remiss, en Odysseusresa med sikte på att komma fram till Ithaki. Så åkte de ut till landets alla län. Kulturen skulle breddas och utvecklas över hela landet. Resan genomfördes mellan november 1995 och februari 1996. Departementet besökte och diskuterade med kommunernas företrädare, landsting, kulturinstitutioner, fria konstutövare, invandrarorganisationer m.m. När de kom fram till Ithaki hade de samlat många kloka och nyttiga förslag. De fick många kunskaper och många idéer. Kulturutredningens slutbetänkande innehöll många förslag. När regeringen gjorde sin beredning av propositionen behandlades bara förslag från utredningen. Utredningen har betonat betydelsen av kultur över hela landet. Utöver detta pekar utredningen på en bred kultursyn, ett mångkulturellt och mångetniskt perspektiv. Samtidigt tar man upp invandrargruppernas möjligheter till identifikation med sin kulturella bakgrund. Kulturen tillhör hela landet, hela befolkningen. Kulturen har inga gränser. Här måste jag betona att kulturutredningen inte har lämnat något förslag som berör det etnografiska museets verksamhet. Fru talman! Från Statsrådsberedningens promemoria får vi den konkreta informationen att under departementets kontinuerliga beredningsarbete av museifrågorna uppvaktades departementets ledning under 1995 och 1996 av flera organisationer och intressegrupper, bl.a. flera centrala och regionala museer samt myndigheter. Förslaget om en samlad etnografisk myndighet i Göteborg har växt fram. Det lades fram efter bearbetning av det samlade material som ovan har beskrivits. Fru talman! Jag vill påpeka att propositionen inte innehåller något förslag till flyttning av museer från Stockholm. Statsrådet Marita Ulvskog har flera gånger förtydligat att det "inte heller handlar om att flytta människor eller föremål." Regeringens förslag är klart och tydligt: Etnografiska museet i Göteborg får statligt huvudmannaskap den 1 januari 1999 och sammanförs samtidigt med Östasiatiska museet till ett samlat etnografiskt centralmuseum. Den nya myndigheten förläggs till Göteborg. Samtidigt är regeringens bedömning att man under 1997 återkommer till riksdagen med närmare förslag rörande den nya myndigheten. Orsaken till regeringens förslag är bl.a. att Sverige har ca 1,3 miljoner "nya svenskar", som man brukar kalla invandrarna. Invandrarkulturen har berikat Sverige och samtidigt fått en allt större betydelse i dagens samhälle. Regeringen har i många fall givit olika berörda museer som Folkens Museum Etnografiska m.m., ett särskilt uppdrag med syfte och mål att närmare knyta band med invandrargruppernas behov. Museer med helt eller delvis etnografisk inriktning bör ta större ansvar för att utvidga sin verksamhet och ta kontakt samt utveckla positivt samarbete mellan den svenska och andra kulturer. Göteborg är porten till den yttre världen. Där bor också många invandrare. Förutsättningarna för arbete i förhållande till både forskning och invandrargrupper måste förbättras även utanför Stockholm. Göteborg har också en vetenskaplig miljö inom olika ämnesområden samt ett betydande publikunderlag. Den nya samlade museiorganisationen förblir ett statligt ansvarsmuseum förlagt till Göteborg. Regeringens bedömning är att en ny etablering i denna form möjliggör ytterligare samordningsvinster och breddning av kompetensen. Dessutom finns möjligheten att den nya museiorganisationen löser den svåra frågan om lokaler samtidigt som den skapar förutsättningar för oprövade former för exponering, publikkontakter m.m. Fru talman! Med dessa ord vill jag säga att man bör betrakta förslaget inom museiområdet som en viktig del i regeringens satsning på kultur i hela landet. Jag betraktar det som en revolutionerande reform som kan skapa förutsättningar för oprövade verksamhetsformer.
Fru talman! Verksamheten kommer att inriktas mot tvärvetenskapliga perspektiv i samarbete med pågående forskning mellan Stockholms och Göteborgs universitet. Ett samarbete skall startas för att förstärka publikarbete i samverkan med skola, universitet, lärarutbildning, kulturinstitutioner, invandrarföreningar samt andra folkrörelser. Det mångkulturella och mångetniska samhällets kulturarv skall visas och debatteras öppet. Det skall exponeras i en dynamisk miljö som skall spegla framväxten av olika kulturer, likheter och olikheter. Man skall prova och använda den nya tekniken i stor utsträckning. Det gäller i kommunikation med andra kulturer och utbildningsinstitutioner samt med dokumentationsenheten. Vidare skall den nya informationstekniken, som kan föra verksamheten framåt, prövas. Den skall samtidigt studeras vidare. Regeringen beslutade om den aktuella propositionen den 12 september 1996. Fru talman! Vad gäller reservationen angående beredningstvång vill jag hänvisa till regeringens förslag som jag nämnde tidigare. I sin helhet handlar det om att flytta tre museer från Stockholm, att lägga samman dem med det etnografiska museet i Göteborg och att på så sätt skapa ett världskulturmuseum med centralt ansvar. Regeringen kommer att tillsätta en kommitté som skall arbeta för att kunna komplettera och fylla förslaget med detaljer som riksdagen kommer att ta ställning till. Regeringen har redan tillsatt en ordförande för organisationsgruppen, Christina Rogestam. Gruppen som tillsattes i februari kommer att lämna den första rapporten till riksdagen under oktober. Det kommer att handla om moderna idéer och lokaler. Det blir alltså den första rapporten.
Fru talman! När det gäller reservationen angående bristande information vill jag påpeka att information har lämnats av statssekreterare Ann-Christin Nykvist och departementsråd Kristian Berg till alla myndighetscheferna angående förslaget att inrätta en ny etnografisk museimyndighet i Göteborg. Folkens Museum Etnografiska om förslaget, och samtidigt lämnades informationen över till de centrala fackförbunden. Senare samma dag, alltså den 18 september, hade regeringen en presskonferens där man uttalade sig om det nya etnografiska museet. Fru talman! Enligt min mening har detta ärende beretts enligt alla regler som gäller för regeringsärenden. Med detta vill jag avsluta mitt anförande och yrka avslag på samtliga reservationer. Tack!
Fru talman! Det finns mycket i den kulturpolitiska sakdelen av Nikos Papadopoulos inlägg som jag kan instämma i. Men nu ägnar vi oss inte åt granskningen av innehållet i regeringens kulturpolitik - jag kan förstå den tidigare tjänstgörande talmannens användning av klubban. Det handlar faktiskt om huruvida man har berett ärendet på det sätt som regeringsärenden bör beredas; det är det vi granskar. Med innehållet får det vara både si och så. Regeringen har rätt att föra en bra politik, och den har rätt att föra en dålig politik. Men den har inte rätt att bereda ärendena hur som helst. Menar verkligen Nikos Papadopoulos att regeringen uppfyller regeringsformens krav på information eller medbestämmandeavtalets lag om information och om att man skall ha möjlighet till yttrande - som dessutom finns med. Regeringen informerar berörda myndigheter och berörda fackliga organisationer någon eller några timmar före en presskonferens och flera dagar efter det formella regeringsbeslutet. Jag menar att det är helt otillständigt, och det måste kritiseras. Det är beklagligt att socialdemokraterna i det här ärendet inte kunde se att det fanns brister i regeringens beredning. I fallet med Thage G Peterson, som vi diskuterade förut, hade ju socialdemokraterna en modest kritik.
Fru talman! Kenneth Kvist frågar om regeringen följde reglerna. Man har, som Kenneth Kvist sade, mycket klart informerat en timme och tio minuter innan man gick till presskonferensen. Ärendet betraktades som brådskande, fru talman. Det fanns inte tillräckligt med tid för att man skulle kunna informera före beslutet, men man har informerat före presskonferensen. Enligt § 2 skall man självfallet lämna information, men om det är brådskande behöver man inte lämna någon information. Jag talar alltså om grundreglerna. Statsrådet har inte begått något fel, enligt de regler som gäller. Man informerade en timme och tio minuter före presskonferensen; det är korrekt. Men det är inte något brott i fråga om fackliga överenskommelser. Det står tydligt och klart att information inte behöver ges om ärendet brådskar. Och det här ärendet, fru talman, var brådskande. Tack!
Fru talman! Om det över huvud taget skall vara någon mening med den här informationsplikten skall den träda i funktion innan beslut är fattade. Ärendet delades den 5 september till regeringens ledamöter. Beslut fattades den 12 september. Man skulle alltså informera om ärendet den 5-8 september, så att berörda myndigheter eller fackliga organisationer, om de skulle ha allvarliga invändningar mot förslaget, skulle kunna resa ett varningens finger. De skall inte informeras fem dagar efter regeringens beslut. Då har man inte följt informationsplikten. Ärendet var brådskande eftersom det bereddes på ett valhänt sätt. Eller också är detta produkten av att politik så många gånger görs upp i bilaterala eller trilaterala överläggningar mellan olika politiska partier - även om det i det här fallet var ett osedvanligt klokt val av diskussionspartner. Så är det i stället för att politiken formas i de instanser där de rätteligen bör formas, nämligen i riksdagen och dess utskott. Saker och ting blir inte brådskande bara för att de försenas på grund av klantig skötsel.
Fru talman! Vissa frågor kan trots allt bli brådskande. Tiden var väldigt knapp. Detta skedde under september månad, och jag har ingen anledning att inte tro på vad statsrådet sade. Departementet var överbelastat med olika ärenden. Samtidigt skulle man ta hand om budgetpropositionen. Därför rann tiden i väg. Men, trots allt, har statsrådet informerat personalen och facket. Jag hävdar fortfarande att detta ärende bereddes enligt alla regler. Det blev inget fel när det gäller informationen till facken. Det talas om en strävan. När det gäller det här ärendet har man informerat precis en timme och tio minuter före presskonferensen. Tack!
Fru talman! Även om ansvarigt statsråd väljer förlegade pampfasoner när hon skall driva ett ärende undrar jag om inte Nikos Papadopoulos tror att hans och kulturutskottets strävan att utveckla kultur i hela landet skulle ha vunnit på en traditionsenlig beredning av ärendet. Jag vill påminna om att hela kulturutskottet stod bakom att Göteborgs etnografiska museum skulle ges ett nationellt uppdrag med en ekonomi som gjorde att man skulle kunna klara av det omedelbart. Det var alltså hela utskottets uppfattning. Nu har vi i stället att hantera en flerårsbudget där alla museer i hela landet skall vara med och ekonomiskt ta ansvar för en ny byggnad inom en ram. Vid en traditionell beredning hade detta kommit fram. Då hade man kunnat se över den frågan på ett helt annat sätt. Vad finns det för positivt med att hantera ärendet på det här sättet?
Fru talman! Det gläder mig att Ewa Larsson har samma uppfattning som vi, nämligen att det här etnografiska museet skall ha huvudansvaret och att det också är Miljöpartiets önskan. Vi strävar efter att gå den konstitutionella vägen korrekt. Ewa Larsson ser den ena sidan av myntet. Jag ser den andra. Jag tror att man med den väg som man har gått hittills följer alla regler som bör följas när information skall ges till personalen och facken. Jag vill betona, fru talman, att frågan i det här fallet var brådskande. Tack!
Fru talman! Ordet "brådskande" står väldigt tomt och ensamt i det här sammanhanget. Jag vill upprepa vad jag sade, ifall det var något hörfel här. Hela kulturutskottet stod och står bakom att ge Göteborgs etnografiska museum ett nationellt uppdrag med pengar som hör till ett nationellt uppdrag. Något annat har jag inte sagt. Däremot är jag mycket kritisk till att man hanterar ett ärende på det här sättet. Har vi beredningstvång och beredningsskyldighet skall man fullfölja det. Det kan bara bli negativt när man hanterar en fråga på det här sättet. Därför menar jag att Papadopoulos parti har skjutit över målet och fått en reaktion som har missgynnat det som ni i själva verket vill och som också kulturutskottet vill, att ha kultur i hela landet. Men först måste man självklart gå igenom hur det skall ske och hur det skall finansieras.
Fru talman! Självklart. Men regeringen har rätt att lägga fram ett förslag, det är ingen som kan förbjuda det. Sedan kommer den demokratiska processen att visa om det accepteras eller förkastas. I det här fallet blev förslaget det som vi läst flera gånger. Några detaljer har inte beskrivits, utan detaljerna kommer längre fram. Jag tror att organisationskommittén kommer att göra ett fantastiskt bra jobb för att ge oss det som också Ewa Larsson eftersträvar.

Fru talman! Jag tror att den här kunskapsresan, det som kallas remissresa, har givit väldigt mycket för Kulturdepartementets anställda, dem som var speciellt utsedda att gå ut och fråga. Visst är det bra som de har gjort. Att frågan inte skulle ha remissbehandlats samtidigt som man åker ut för att få kunskaper om man kan bygga upp något nytt kan jag inte acceptera. Förslaget har växt fram efter alla resor och intervjuer med olika organisationer och myndigheter. Jag tror att resan ut i landet har gett mycket positivt.

Fru talman! Angående informationen har jag svarat på frågan flera gånger, men Inger René vill att jag skall göra det en gång till. Informationen gick ut enligt reglerna, inte utanför regelverket. Jag vet att Inger René vill höra att informationen skulle ha varit bättre, men den gick ut enligt reglerna. Det var inget brott mot reglerna. Enligt mina anteckningar var jag också med den dagen. Det var inte brådskande, säger Inger René. Men det var brådskande, det framgår av den diskussion som vi hade. Det var brådskande, och informationen gavs enligt reglerna. Jag skall inte behöva upprepa samma sak.
Fru talman! Nikos Papadopoulos har helt rätt att regeringen har rätt att lägga fram vilka förslag den vill. Men i grundlagen står det att regeringen vid beredning av regeringsärendena skall inhämta behövliga upplysningar från berörda myndigheter. De upplysningarna måste inhämtas innan regeringen fattar beslut för att man över huvud taget skall kunna ta hänsyn till dem. Vi har t.ex. en detaljfråga som handlar om donationer som är en utomordentligt viktig juridisk fråga. Då vill jag fråga: Hur har regeringen uppfyllt grundlagens regler om att man vid beredning skall inhämta upplysningar från berörda myndigheter? Tala om exakt hur det har gått till. Det är det ena. Det andra är: Hur är detta möjligt för myndigheterna då det inte finns ett enda papper om det här förslaget? Kulturministern sade att det inte fanns ett enda papper. Hur kan man då ha skickat ut någonting på remiss, informerat någon eller inhämtat upplysningar från berörda myndigheter? Hur har remissen till enskilda och sammanslutningar exakt gått till? Hur har kravet på MBL förhandlingarna, som skall ske i samband med att regeringen skickar ut sitt förslag internt i regeringen, uppfyllts? Snacket om brådska är bara löjligt. Den 5 september skickade man en intern remiss i regeringen. Sju dagar innan regeringen fattade beslutet, och det är en mycket lång tid i regeringssammanhang. Facket klarar av sådant på några timmar om man har blivit informerad. Allt snack om att det var brådska är struntprat. Sju fantastiska orörda dagar är en mängd av tid när det gäller möjligheter att umgås med de fackliga organisationerna och informera.
Fru talman! Information har inhämtats i form av resanderemiss. Inom den remissen har man träffat alla länets och kommunens representanter och diskuterat frågan, träffat organisationer osv. Det finns inga anteckningar, inget protokoll, som ordföranden säger, men det finns kunskap. Det hela har växt fram under resanderemissen. Som jag tidigare sade gäller huvudförslaget det etnografiska museet, inga detaljer, ingenting om hur det ena eller det andra skall ordnas, föremål eller personal. Enligt utskottets ordförande fanns det mycket tid att informera. Den 5 september har det skickats ut, den 12 september fattades beslutet och den 18 september gavs information. Som jag tidigare förklarat var det en enormt stressig tid för departementet med budgetpropositionen och allt annat. På så sätt dröjde det till en timme före presskonferensen innan alla, personalen och fackliga representanter, fick informationen.
Fru talman! Det står i grundlagen, i regeringsformen 7 kap. 2 §, att vid beredning av regeringsärende skall behövliga upplysningar inhämtas från berörda myndigheter. Jag vill då fråga: Exakt hur har dessa upplysningar inhämtats från berörda myndigheter? Hur har det gått till? Regeringen är ålagd enligt grundlagen att uppfylla detta. Jag vill veta hur det har gått till, men hittills har jag inte fått något svar. Vilket underlag hade man för att kunna inhämta sådana upplysningar från myndigheterna? Jag tror inte det fanns ett enda papper om det här förslaget förrän propositionen trycktes. Det är den information som vi har fått från kulturministern. Nu vill jag ha svar på den frågan. Ni gav det svepande svaret i utskottet att beredningen har skett enligt den i regeringsformen föreskrivna ordningen. Tala om hur det har gått till!
Fru talman! När det gäller föreskriven ordning står det klart och tydligt i punkt 2 att om ett ärende är brådskande så behövs det inte ges någon information. I det här fallet har det lämnats information. Det har också funnits en strävan att lämna denna information. Information har också lämnats på ett muntligt sätt. Man har diskuterat med olika myndigheter och organisationer, men det finns inget skriftligt protokoll på detta. Fru talman! Jag har fortfarande samma svar, eftersom det inte finns något annat. Beredningen skedde enligt reglerna. Om sedan fru ordföranden inte är nöjd får det stå för henne. Jag tycker och vet att det har gått rätt till.

Fru talman! KU skall alltså granska om detta ärende har beretts på ett riktigt sätt. Nikos Papadopoulos har på ett utförligt sätt redogjort för hur alla utredningar som ligger till grund för det här ärendet har gått till. Jag tycker att det är värdefullt att han på ett utförligt sätt har beskrivit den nya metod som Kulturdepartementet har uppfunnit för att verkligen förankra sina idéer hos hela folket. Det är märkligt att ett förslag som retar stockholmare - förlåt mig, Inger René, men det är ofta så - kan missfärgas i massmedierna och hur fruktansvärt svårt det sedan är att torka bort den färgen. Man missleder folk. Enligt min uppfattning har kulturutskottets ledamöter - det var de som anmälde ärendet - tagit intryck av massmediernas rapportering. De trodde kanske rent av att det i propositionen föreslogs att tre museer skulle packa ner alla sina föremål i lårar, stänga lokalerna och flytta till Göteborg utan att i god tid ha fått yttra sig. Propositionen innehåller inte någonting sådant. I den sägs att det skall bli en ny myndighet i Göteborg för Etnografiska museet. Denna myndighet skall styra över dessa tre befintliga museer i Stockholm. Här skall alltså ske en överflyttning av vilken myndighet som museerna skall tillhöra. Det är en väldig skillnad mot att varje pryl skall flyttas till en stor och onödig kostnad, som man har anfört i massmedierna. Fortfarande verkar det som att man har den uppfattningen. Men det är inte själva beslutet och Kulturdepartementets proposition till riksdagen som vi här skall diskutera. Kulturutskottet har ju tagit ställning till propositionen och också tillstyrkt förslagen med en komplettering som snarast vänder sig till massmedierna angående deras misstolkning av situationen. Man har också beslutat om en organisationskommitté, och såvitt jag förstår är denna nu tillsatt. Där kommer alla som berörs av beslutet att, inte bara tillfrågas enligt avtal utan de skall också vara med i arbetet med att organisera en myndighet för det etnografiska museet. Jag anser alltså att det inte har begåtts något brott mot grundlagen. Inget formellt fel har begåtts. Regeringen har berett ärendet korrekt. Som framgår av den utfrågningen av Marita Ulvskog i konstitutionsutskottet anställdes den 1 juli 1995 den förre krigsarkivarien Leif Gidlöv på Kulturdepartementet för att på heltid ägna sig åt museifrågorna i kulturpropositionen, den proposition som denna handläggning ingår i. Han kom att fungera som en intern utredare. Med sin breda och djupa expertkunskap från kultursektorn har han utgått från det samlade material som fanns att tillgå. Leif Gidlöv tog kontakt med berörda myndigheter. Detta är ännu ett bevis för att beredningen av ärendet har skett i den ordning som det skall. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan.

Fru talman! Birgitta Hambraeus säger att ärendet har beretts i den ordning som det skall beredas. regeringsformen föreskrivs att regeringen har en informationsplikt när det gäller berörda myndigheter och skall inhämta yttranden från dem. Detta hade alltså varit möjligt att göra mellan den 5 och den 12 september. Så skedde inte. I stället - och här gjorde Nikos Papadopoulos en exakt tidsangivelse - informerades man en timme och tio minuter före presskonferensen. Men det står inte i regeringsformen att regeringen är skyldig att lämna information ett visst klockslag innan sin presskonferens. Informationsplikten gäller givetvis tiden innan regeringen fattar sitt beslut. Men det har regeringen inte beaktat. Den hade möjligheter att lämna information, men så har inte skett. Likaså gäller den informationsplikt som man är avtalsbunden av gentemot berörda fackliga organisationer. Också där har regeringen haft möjlighet att informera i rimlig tid, men man har uraktlåtit att göra det. Det finns ingen ursäkt för detta. När ett parti som i det här fallet Vänsterpartiet gör upp med regeringen förutsätter man ju att regeringen sköter rutinfrågor med sedvanlig skicklighet, precis som en regering i allmänhet sköter sådana här saker. Men i det här fallet och i dessa avseenden har det brustit. Förslaget om denna myndighet har dessutom aldrig varit ute på remiss, och det har heller aldrig diskuterats innan förslaget kom på bordet. Möjligen har det diskuterats i en mycket begränsad krets.
Fru talman! Jag vill fråga Kenneth Kvist: Är det inte bättre för de berörda att få ingå i den organisationskommitté som skall föreslå hur det hela skall utformas än att få information och ha möjlighet att bara yttra sig? Propositionen innehöll ju ett förslag om att en ny myndighet skulle bildas och att de tre museerna i Stockholm skulle inordnas under den myndigheten. Sedan skulle organisationskommittén lägga fram ett förslag om på vilket sätt denna omändring skall ske. Det måste vara en betydligt bättre möjlighet för de berörda organisationerna att kunna påverka utvecklingen än om man bara får information och sedan har några dagar på sig att yttra sig över den. Det viktiga här tycker jag är att propositionen icke innehåller en flytt av museer. Detta berör inte de anställda. Det berör vilken myndighet de skall lyda under. Sedan kommer alltså Organisationskommittén att ta fram alla detaljer.
Fru talman! Får jag upplysa fru Hambraeus om att det vi diskuterar är det beslut som har fattats, inte beredningen av kommande beslut på det här området, utan hur det beslut som har fattats har beretts. Det spelar egentligen ingen roll om ärendet avser vilken myndighet man skall arbeta under eller om det avser flytt av museer eller inte. Beredningstvånget är ett och detsamma oavsett innehåll i sak, och det är i det stycket man brister. Det är inte alls säkert att det inte blir fråga om flytt eller nedläggning av museer. I utfrågningen säger Marita Ulvskog som svar på en fråga från mig: "Är det så att det inte blir några extrapengar, att vi alltså bara skall hantera de 29 miljoner som Kulturdepartementet har makten över, då blir det ett bra museum i Göteborg. Men det blir inte, tror jag, ett så bra museum som jag skulle önska att det blev, och som jag tror att många inom museisektorn skulle vilja se. Då krävs det en omfördelning, för några nya pengar kommer jag inte att kunna avstå inom kulturbudgeten." Då blir det en omfördelning, säger hon. Javisst, från vissa museer till det göteborgska museet. Det är klart att det träffar verksamheten också. Men det är egentligen inte det vi granskar, utan det är beredningen, och beredningen har brister. Det är mycket märkligt att en så klarsynt person som Birgitta Hambraeus inte kan se detta, utan låter serviliteten gentemot socialdemokratin ta överhanden i detta ärende.
Fru talman! Vad själva förslaget som vi anser skall ha förberetts på rätt sätt innehåller har självfallet betydelse för på vilket sätt man skall förbereda det. Nikos Papadopoulos har verkligen utförligt beskrivit hur utredningarna lyfte fram material som ledde fram till proposition. Där är det två saker som tas upp, dels att man aviserar att det kanske skall bli en omfördelning av resurser från Stockholm till en annan plats i landet, nämligen Göteborg. Det är ganska rimligt med tanke på att Stockholm har 82 % av museipengarna från staten. Av alla statliga anslag till museer går 82 % till Stockholm. Jag tycker att det är mycket rimligt att en omfördelning görs. Men man tar inte ställning till hur. Man säger också att det är en organisationskommitté som skall ta ställning till på vilket sätt det hela skulle kunna organiseras. Sedan är det själva myndighetsutövandet. Självklart hade det varit önskvärt, det tror jag säkert att alla är överens om, att man hade berättat detta för de berörda tidigare. Men de hade inte kunnat säga särskilt mycket om vem som skall ha myndighetsansvaret och om omfördelningen av pengar. Däremot är det mycket viktigt att vara med och lämna sina synpunkter när det här skall utformas i praktiken.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

Fru talman! Vi diskuterar två saker här. Enligt regeringsformen har regeringen en skyldighet att bereda ett ärende, att utreda det. Det är alltså en redogörelse för hela den utredning som ligger bakom som så utmärkt har framförts av Nikos Papadopoulos. Sedan har vi skyldigheten enligt avtal att informera de berörda. Det kan man låta bli om det är bråttom. I det här fallet har man, som Nikos Papadopoulos också har sagt, informerat, men naturligtvis mycket sent, så att det inte fanns någon möjlighet att reagera på informationen. Jag menar att det för dessa berörda, som i allra högsta grad kommer att involveras i förändringen, skulle vara mycket värdefullare att få ingå i den organisationskommitté som i praktiken kommer att utforma förändringen än att bara ha några dagar på sig att lämna ett yttrande. Jag glömde tidigare att ta upp det som Inger René sade om att man vid delningen hade rivit ut de sidor som berörde museerna ur propositionen. Vilken information har Inger René om att det var så? Vi fick ju vid utfrågningen av Marita Ulvskog reda på att det var sidor från en gammal text som kommit in av misstag. De rörde Sjöhistoriska museet och skulle inte på något sätt vara med här. Det var de sidorna som var utrivna. Men Inger René kanske har en annan information om att de sidor som revs ut rörde just de här museerna.

Fru talman! Som jag sade i mitt första anförande var Leif Gidlöf anställd vid Kulturdepartementet, och han tog kontakt i god tid åtminstone med många av de berörda myndigheterna. Det är svaret på Inger Renés fråga. Jag har också konstaterat att det Inger René först framförde inte var sant. De två sidor som revs ut ur propositionen rörde Sjöhistoriska museet, inte det vi nu diskuterar, Etnografiska museet.
Fru talman! Ursäkta Birgitta Hambraeus, men jag tycker att ni glider omkring som en klick smör i en stekpanna i den här frågan. Det påminner mig om en mycket förvirrad diskussion som hölls en gång på 60 talet, om det var rätt att stjäla en bil från en som var rik men inte från en som var fattig. Jag tycker att den diskussion som Birgitta Hambraeus för liknar den förvirrade diskussionen på så sätt att välviljan i ett kommande förslag blandas ihop med det beredningstvång som vi har att rätta oss efter här i riksdagen. Lagen gäller naturligtvis lika för alla. Jag vill i korthet höra Birgitta Hambraeus redogöra för alla de utredningar som har gjorts i detta ärende. Jag återger Centerpartiets eget uttalande här. Redogör för det uttalandet! Den nya metod som Birgitta Hambraeus talar om, att förankra sina idéer hos hela folket, innebär det att Centerpartiet inte längre tycker att facket behövs? Avskaffar ni facket?
Fru talman! Jag instämmer verkligen med Ewa Larsson i att det här är synnerligen förvirrat. Vi talar om många saker på en gång. Först vill jag ta upp detta att stjäla bilar. Menar Ewa Larsson att om man omfördelar anslag så att den stad som får 82 % av anslagen får något mindre, och en del av dessa statliga anslag går ut i landet, är det detsamma som att stjäla från denna stad? Jag tycker att man måste kunna tillåta sig en omfördelning. Dessutom har vi här pratat om många olika saker. Vi har pratat om skyldigheten enligt avtal att om det går informera berörda parter innan ett beslut fattas. Nikos Papadopoulos har i detalj beskrivit detta. Vi har också tagit upp själva beredningen av ärendet, alltså den utredning som ligger bakom detta. Det har också Nikos Papadopoulos beskrivit i detalj. Jag har dragit slutsatsen att vad Kulturdepartementet nu gör är att hitta nya vägar för att förankra sina beslut i hela samhället. Man har inte bara gjort på det vanliga sättet, att skicka ut det här på remiss till olika i förväg givna instanser. Det är naturligtvis värdefullt, men jag tycker också att det här nya sättet har fog för sig. Jag kan inte förstå att man skall vara så konservativ att man fixerar sig vid bara en metod. Det beredningstvång som finns i grundlagen anser jag vara uppfyllt.
Fru talman! Birgitta Hambraeus svar stärker mina farhågor om att lagen alltså inte gäller lika för alla. Anser Centerpartiet att det är en behjärtansvärd fråga, så kan man strunta i lagstiftningen. Det gör mig mycket oroad. Jag hoppas att inte alla centerpartister tycker likadant utan att det här står just för Centern i konstitutionsutskottet - vilket i sig är tillräckligt alarmerande. Nu vill jag ändå ha klarhet i vad just Centern i konstitutionsutskottet har för intresse av att acceptera att man frångår regeringsformen.
Fru talman! Jag har försökt att på några korta minuter tala om väldigt många saker på en gång, och jag har förståelse om det inte känns lätt reda ut allting på en gång. Både Nikos Papadopoulos och jag har här visat varför vi har kommit till slutsatsen att regeringsformens beredningstvång är uppfyllt. Det är uppfyllt genom utredningar, genom ett annorlunda sätt att remissbehandla och genom att en person i departementet har tagit kontakt med myndigheter. Delgivandet till de närmast berörda var väldigt sent, det medger vi, men de närmast berörda får sedan ingå i den organisationskommitté som i praktiken kommer att utforma den nya idén om ett etnografiskt museum styrt från Göteborg. Jag tycker att det här är den redovisning jag kan ge, och jag känner att vi har starka argument för att Marita Ulvskog här har uppfyllt grundlagens krav.
Fru talman! Birgitta Hambraeus inledde med att tala nedsättande om våra kolleger i kulturutskottet. De skulle ha blivit offer för massmediernas tryck, och de skulle därmed ha upptäckt att beredningen av det här ärendet var bristfällig. Jag hoppas att jag hörde fel. Birgitta Hambraeus säger att det har varit resanderemisser, och att det har fått ersätta det vanliga beredningsförfarandet. Vi har ju fått protokoll om det här. När det gäller Göteborg står det att man borde ha nationell status för bl.a. Etnografiska museet, och den tanken har ju kulturutskottet gillat. Det förekommer mycket ofta att man inhämtar upplysningar vid olika hearingar när man inte har tid att skicka ut de konkreta förslagen på bredare remiss. Det är alls inget nytt. Det hade funnits en stor möjlighet för Kulturdepartementet att kalla in de berörda myndigheterna för att inhämta deras upplysningar - inte för att informera dem, utan för en liten träff i all enkelhet på Kulturdepartementet. Det har man också avstått från. Hela förslaget skulle ju hållas hemligt tills det inte gick att hålla det hemligt längre. Nu säger Birgitta Hambraeus att den här extra utredaren har informerat och inhämtat synpunkter från de berörda myndigheterna. Då skulle jag vilja fråga: När inhämtades upplysningar från Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet? När fick de chans att lämna sina synpunkter och förmedla den kunskap de har om sina museer? När och hur gick det till?
Fru talman! Nu börjar verkligen den här diskussionen påminna om de utfrågningar som Birgit Friggebo leder i konstitutionsutskottet. Gång på gång tar man upp precis samma frågor - och vill ha olika svar, förmodar jag. Jag har sagt att de berörda fick mycket sen information, men att de kommer att få vara med i själva det praktiska utformandet. De har fått den sena informationen, helt enkelt regelboken. Den kunde ha varit tidigare, men nu får de i stället vara med i utformandet. Jag tycker att det är ett bra svar. Birgit Friggebo missförstod mig inte från början. Jag tror inte att det hade blivit en anmälan till konstitutionsutskottet om t.ex. en myndighet i Orsa, om vi hade haft någon, hade flyttats över till Luleå. Jag har väldigt svårt att tro att det hade blivit samma turbulens då. Det är speciellt när något drabbar Stockholm. När man får en rädsla för att några befattningar här i Stockholm kanske inte längre kommer att vara kvar, blir det en oerhörd turbulens. Alla människor tar naturligtvis intryck av medierna. Om medierna då vantolkar en proposition så allvarligt som de har gjort i fråga om denna, så är det inte mer än rimligt att den vrede de speglar också tas över av riksdagsledamöter, och att det blir en granskningsanmälan. Men vår granskning har visat att det ur konstitutionell synpunkt inte fanns något fog för det här, och att propositionen dessutom var missuppfattad av medierna.
Fru talman! Om jag erinrar mig rätt, var Centerpartiet emot det här förslaget. De har röstat emot förslaget i riksdagen. Därför är det ett litet underligt påpekande som Birgitta Hambraeus kommer med. Dessutom har Birgitta Hambraeus väldigt svårt att hålla isär de olika frågorna; lämpligheten av att flytta museer hit eller dit och det vi renodlat sysslar med här i dag, nämligen beredningsfrågan, förberedelsen för riksdagens beslut. Hon återkommer ständigt till att det bara är för att det handlar om Stockholm som det blir turbulens. Då blir folk i kulturutskottet alldeles förvirrade och kan inte tänka själva. Birgitta Hambraeus är missnöjd med diskussionen här i kammaren. Den är för omfattande, för långrandig, för tråkig, för integrerande. Men det beror ju på att ni inte svarar på frågorna! Jag frågade Nikos Papadopoulos: Exakt hur gick det till när man inhämtade upplysningarna från berörda myndigheter? Jag frågade Birgitta Hambraeus: När och hur fick Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet lämna sina upplysningar och bidra med sin kunskap? Det är ju det som är hela syftet med beredningsförfarande. Man skall ha så bred kunskap, så gediget underlag som det över huvud taget är möjligt, så att riksdagen kan ta ställning. Nu råder det ju fortfarande delade uppfattningar här i riksdagen om vad det här förslaget faktiskt innebar. Kulturministern kunde ju inte själv beskriva det. Hon stod här i kammaren och sade tre gånger att det handlar om att flytta tre museer. När hon kom till utskottet sade hon: Det handlar inte alls om att flytta tre museer. Det handlar om något helt annat. Tala om förvirring! Vi får ju ingen klarhet. Vi får inte svar på de frågor vi ställer. Hur kan Birgitta Hambraeus komma till slutsatsen att det uppfyller regeringsformens krav på beredning när ni inte ens kan svara på en enkel fråga? När, hur och var fick de berörda myndigheterna lämna sina upplysningar och därmed påverka regeringens förslag och beslutet i riksdagen?
Fru talman! De som lyssnar, och kanske läser protokollet, får väl själva avgöra vilka det är som hela tiden drar in själva sakfrågan. Jag har tagit upp den eftersom jag tror att anmälan kan ha sin grund i en missuppfattning som har förmedlats av medierna. Det har ju senare också visat sig att propositionen handlade om något helt annat än det som medierna uttryckte. Birgit Friggebo frågade om när Östasiatiska museet fick information. Nikos Papadopoulos har talat om när de fick det. Det var oerhört sent, det har vi båda medgivit. De hade inga möjligheter att då reagera. Men alla berörda kommer enligt vad jag har fått reda på att ingå i den organisationskommitté som kommer att utforma själva praktiken när det gäller denna nya museienhet. Är inte det ett väldigt bra sätt att ha inflytande över en utveckling? Jag tycker att jag har svarat åtminstone fem gånger nu, och det här är exempel på, tycker jag, hur man kan tolka allt till det sämsta och hela tiden vilja sätta åt meningsmotståndare. Jag tycker att det är ovärdigt

Fru talman! Jag vill först tacka Elisabeth Fleetwood för de som jag uppfattar som mycket fina orden till mig, att jag står för vad jag tycker och tänker. Det är nog faktiskt på samma sätt nu att jag är helt övertygad om att det enda rätta här är att frikänna Marita Ulvskog när det gäller den konstitutionella frågan. Jag kan upplysa om att vi har haft frågan uppe i Centerns riksdagsgrupp, och det fanns självfallet några som önskade ett annat beslut. Men sedan jag gjort klart att inget formellt fel har begåtts - det är en konstitutionell granskning som vi nu gör - sade gruppen att den ställde sig bakom att vi i detta fall inte skulle yttra någon kritik över Marita Ulvskog.

Fru talman! Det är alltså den konstitutionella granskningen som vi skall ägna oss åt, och det gäller då regeringsformen och om regeringen har berett ärendet på ett lagenligt sätt. Nikos Papadopoulos har visat hur man både med utredningar och med en annorlunda men spännande ny form av remiss har berett hela kulturärendet som ligger bakom hela kulturpropositionen. Det finns ett avtal om att man också skall informera berörda. Det har man gjort mycket sent. Det finns i detta avtal möjligheter att inte informera om det är brådskande. Det var viktigt att få fram detta ärende. Man hade väldigt mycket att göra i departementet. Om vi inte hade fått fram det nu hade hela ärendet förskjutits lång tid. Det måste ju in i budgetprocessen. Därför fanns det en anledning till den snabba information som självfallet inte var något inhämtande av upplysningar. Men - jag tror att det är sjunde gången som jag säger det - detta kompenseras enligt min uppfattning av att de berörda som inte fick någon möjlighet att komma med synpunkter i förväg nu är med i den organisationskommitté som utformar själva museiomorganisationen. Det anser jag är en mycket viktig del för dem att vara med i, betydligt viktigare än att ha möjlighet att kanske komma med någon synpunkt på ett mycket sent stadium.

Fru talman! Jag vill inleda med att be kammarkansliet om ursäkt för visst velande med talarlistan. Jag hade egentligen inte tänkt yttra mig, men det finns några saker som enligt min mening måste klargöras i det här ärendet. Det gäller syftningen som har gjorts, bl.a. från kulturministern, på det yttrande som Folkens museums ledning och Folkens museums styrelse gjorde till Kulturutredningen där man skriver om ett ökat samarbete med Etnografiska museet i Göteborg och att man har intresse av att omvandla Etnografiska museet Göteborg till ett statligt ansvarsmuseum. Eftersom jag själv har varit med som styrelseledamot i Folkens museums etnografiska styrelse och indirekt står bakom detta kan jag upplysa om att vi definitivt inte hade skrivit på det sättet om vi hade vetat vilken sorts förslag vi egentligen svarat på. Vi svarade utifrån Kulturutredningens förslag, inte utifrån det förslag som senare kom att hamna på riksdagens bord. Jag tycker därför att det är grovt felaktigt att hänvisa till det här stödet från museet när det gäller sektorsansvaret. Det finns ingen grund för det. Vi var över huvud taget inte medvetna om vilket förslag som egentligen åsyftades och planerades inom departementets ram. När det gäller beredningen kan jag säga följande. Enligt vissa uppgifter som jag fått ombads museichefen att upprätta ett arbetsdokument för ett eventuellt utökat samarbete och ett samgående mellan Folkens museum och Etnografiska museet. Detta arbetsdokument skickades, helt att utan övrig personal var medveten om det, till Kulturdepartementet. Det här skedde under våren 1996. Arbetsdokumentet - eller arbetshandlingen, som det då kallades för - har i flera turer gått mellan departementet och museiledningen, har det berättats för mig. Slutligen har det försvunnit i någon pappershög. Arbetsdokumentet är fram till denna dag sekretessbelagt, så hur beredningen mellan museiledningen och departementet gått till - hur man fått avge sina synpunkter - kommer vi aldrig att få reda på. Beredningen av ärendet är alltså klart undermålig. Jag tycker att det är helt uppenbart att man in i det längsta försökt att hålla på detta. För mig framstår det som ganska självklart varför man in i det längsta har försökt att hålla förslaget hemligt. Om en sakkunnig hade fått yttra sig över själva förslaget skulle vederbörande antagligen ha varit starkt emot. Då hade det blivit väldigt svårt för ministern att lägga fram ett sådant här förslag. Tyvärr måste jag gå in på sakfrågorna, som jag tycker har med ärendet att göra. Att jag i dag står här i denna talarstol beror inte på att jag har ett särskilt intresse av att svartmåla en kulturminister, på att det skulle vara fråga om ett slags politisk propaganda eller på att jag särskilt värnar Stockholmsintressen. I stället gäller min omsorg i första hand den etnografiska verksamheten i Sverige, dvs. värdet av att i Sverige bevara och visa upp, som det i det här fallet handlar om, utomeuropeiska kulturer. Om det sedan sker i Göteborg med ordentliga medel eller om det sker i Stockholm eller i Pajala är, tycker jag, ganska oväsentligt. Det handlar i stället om medelstilldelningen. Sedan Folkens museum för snart 20 år sedan flyttade in i sina lokaler har en femtondel av samlingarna, som består av sammanlagt ca 170 000 föremål, kunnat inventeras. Museet har ständigt drabbats av nedskärningar. Även i det senaste budgetförslaget handlar det om en nedskärning. Detta har lett till personaluppsägningar och till att man nu inte har en sådan budget att man klarar verksamheten.
Fru talman! Ja, jag skall hålla mig till saken. Om beredning hade skett skulle man ha kunnat visa att det inte rörde sig om en Stockholms och Göteborgsfråga utan att det rörde sig om en fråga om medel till själva området. Jag vill också kommentera det som har sagts om Organisationskommittén. Organisationen är sådan att en del ingår i själva kommittén, där det finns en politisk representation. Vidare är kommittén indelad i undergrupper, där bl.a. personalen har rätt att yttra sig. Man kan alltså avge rapporter till den beslutande kommittén, men man har själv ingen möjlighet att besluta om hur det framtida samarbetet skall se ut. Det är således felaktigt att påstå att t.ex. personalexperter kommer att kunna vara med och besluta om vilket förslag som kommittén skall lägga fram. Det här sker alltså helt på politisk grund.

Fru talman! Utrikespolitik är inte alltid så lätt. Utrikespolitiska frågor skiljer sig från vad vi är vana vid här i Sverige rent internt. Utrikespolitiska frågor kräver ofta goda kunskaper inte bara om de rena sakfrågorna utan också om internationella sedvänjor och internationellt protokoll. Det skadar heller inte att ha ordentliga kontaktnät och erfarenhet, och man skall kunna handlägga de ofta mycket grannlaga frågor som är förknippade med arbetet att driva svenska intressen utomlands. Jag skall i det här sammanhanget begränsa mig till att behandla en fråga. Det gäller då statsministerns inbjudan av Kinas president till Sverige. Vi i Sverige har försökt att sträva efter så stor enighet som möjligt om utrikespolitiska frågor. Det gäller inte minst bilaterala förbindelser. I den aktuella frågan finns det en förhistoria. Utrikesnämnden diskuterade nivån på besöksutbytet med Kina. Det har ibland i debatten framställts som att vi inte skulle ha förbindelser och besöksutbyte med Folkrepubliken Kina. Det är naturligtvis inte sant. Det är i stället viktigt med ett normalt utbyte med Kina i olika sammanhang. Vad vi diskuterat har varit nivån på besöken. Där blev det konsensus i Utrikesnämnden, vilken som bekant inte fattar formella beslut, om att besöksutbyte på nivå över vice statsminister för närvarande inte skulle äga rum. Det innebär att statschef, talman och statsminister borde avhålla sig från att resa till Kina fram till dess att en förbättring skett vad gäller de demokratiska fri och rättigheterna i Kina. Det rådde inga delade meningar om detta då frågan var uppe i Utrikesnämnden. Därför var det naturligtvis förvånande att statsministern, som ju var väl förtrogen med uppfattningen i Utrikesnämnden, utan att på nytt höra nämnden och utan att rådgöra med den beslutade sig för att åka till Kina. Formellt har han naturligtvis rätt att göra det. Ingen kan av rent formella skäl hindra ett statsråd från att åka utomlands.

Så skedde alltså inte, utan meddelandet om att statsministern tänkte handla tvärtemot vad som hade sagt i Utrikesnämnderna kom via massmedierna ut till de politiska partierna och till de partier som är representerade i nämnden. Det var inte särskilt skickligt handlat. Vad som därutöver, enligt min uppfattning, är valhänt hanterat är att statsministern, när han väl befinner sig i Kina, utfärdar en inbjudan till ett kinesiskt besök i Sverige. Detta, fru talman, är i och för sig inte så konstigt. Med besök följer ju ofta återbesök. Också där finns det en internationellt ganska etablerad praxis. Detta borde kanske ändå ha omnämnts här hemma. Det var naturligtvis inte särskilt bra att man då ytterligare trappade upp nivån på besöksutbytet och inbjöd Kinas statschef. Vi må diskutera om det var en inbjudan till ett officiellt besök i Sverige på statschefsnivå eller på regeringsnivå och om det var ett arbetsbesök eller inte. Jag är förvånad över att landets statsminister inte heller i det här fallet tar de kontakter med partierna, t.ex. via Utrikesnämnden, som skulle ha lett till att man hade fått en diskussion. Statsministern skulle då ha fått reda på vad andra partier tyckte. Det är mycket möjligt, fru talman, att man då hade kunnat ge råd eller t.o.m. hade kunnat hitta fram till ett samförstånd som hade lett till att det som sedan skedde inte ägde rum, nämligen att det blev en diskussion om besöksutbytet med Kina. Jag vill understryka att det här inte gäller om vi skall ha besöksutbyte med Folkrepubliken Kina eller inte, för det skall vi självfallet ha. Det finns all anledning att genom en dialog peka på vikten av att mänskliga rättigheter respekteras i Kina. De viktiga människorättsfrågorna har i stället genom statsministerns handlande kommit i skymundan, och det har blivit en diskussion om just hanteringen av den här typen av besök. Vi måste naturligtvis från oppositionens sida också uppfatta detta som en onödig konfrontation, och det bidrar naturligtvis inte till att samförståndet om utrikespolitiken ökar.

Fru talman! Det finns tre frågor av utrikespolitisk betydelse som berörs i årets KU-granskning, och jag skall kommentera dem en i taget. Den första är det s.k. spionärendet. Det står inte så i handlingarna, men den kallas så mera allmänt. Våren 1996 greps en svensk medborgare i S:t Petersburg anklagad för spioneri. Regeringen valde, ganska kort beskrivet, att inte informera Utrikesnämnden om saken, eftersom man bedömde att frågan inte hade någon större utrikespolitisk betydelse. Så här hade man nog kunnat göra i ett normalläge, men det som har föranlett reservation nr 5 från Folkpartiet är att det våren 1996 inte rådde ett normalläge i Ryssland. Det pågick en valkampanj, och om man någon skall tala om ödesval är det nog i samband med den valkampanjen. Det var fullt möjligt att landet några månader efter den här händelsen skulle komma att ha en helt ny ledning, bestående av oreformerade gammelkommunister och rabiata nationalister, som skulle ha helt andra synpunkter på Rysslands relationer med grannländerna, naturligtvis inklusive Sverige, än vad den hittillsvarande regeringen hade haft. Jag tror inte att jag är ensam i kammaren om att ha egna erfarenheter av vad man i demokratiska kretsar i Ryssland fruktar inför en sådan utveckling. Nu inträffade inte denna, men det hade kunnat uppstå en situation där alla möjliga saker som i ett normalläge skulle ha varit bagateller hade kunnat orsaka komplikationer av något slag. Vi konstaterade vid utredningen av det här att Carl Bildt men inte någon annan oppositionsledare informerades. Detta föreföll något egendomligt men visade sig dock ha en begriplig förklaring. Carl Bildt skulle resa till Moskva och där träffa den ryske utrikesministern, och det var naturligtvis rimligt att han skulle känna till det här. Men det är faktiskt inte bara Carl Bildt som träffar ryska politiker i ledande ställning, utan det förekommer också att en hel del andra gör det. Det hade naturligtvis mycket väl kunnat ske, inte minst med tanke på den mycket ovanliga situationen i Ryssland under dessa månader, att också andra hade kunnat konfronteras med den här historien. Därför tycker vi att regeringen ändå borde ha informerat Utrikesnämnden under våren 1996. Det var inte formellt fel att låta bli, men det fanns för en gångs skull skäl att göra litet mer än vad protokollet krävde. Vi har därför reserverat oss på den här punkten. Den andra frågan gäller statsministerns inbjudan till Kinas president att besöka Sverige, som Anders Björck just har berört. Alla vet att Folkpartiet har varit och är mycket kritiskt till den svaga känsla för betydelsen av mänskliga rättigheter i Kina som statsministern uppvisade vid besöket i höstas. Det är också väl känt att både vårt parti och flera andra partier i Utrikesnämnden var kritiska till att den här resan gjordes och att den genomfördes på den här nivån. Det hade tidigare funnits konsensus om att utbytet skulle hållas på en något lägre nivå. Det är dock inte statsministerns allmänna uppträdande i Kina som KU granskar, och det fanns naturligtvis inte heller något formellt hinder för statsministern att åka dit, även om det hade kunnat finnas skäl att ta ett varv till med Utrikesnämnden när han hade bestämt sig för en annan linje än den som dittills hade rått. Däremot måste man absolut ifrågasätta om det verkligen var nödvändigt och rimligt att trappa upp nivån på besöksutbytet med Kina på det sätt som skedde. Det framgår klart av utfrågningen i det här ärendet och väl också av kutym i sådana här sammanhang att det fanns alternativ. Han hade kunnat bjuda in premiärministern eller vice premiärministern, men statsministern valde att bjuda in statschefen. Det var att skruva upp relationerna med Kina på ett sätt som väckte förvåning och som Utrikesnämnden rimligen borde ha fått tillfälle att yttra sig över. Därav den reservation som finns på den punkten. Den tredje frågan, som jag skall beröra mycket kort, gäller statsministerns uttalande i Riga om Lettlands strävan efter NATO-medlemskap. Här har vi från Folkpartiets sida nöjt oss med att i ett särskilt yttrande konstatera att det hade varit fullt förenligt med svensk utrikes och säkerhetspolitik att lägga in mycket mer i statsministerns uttalande än vad han själv tydligen vid närmare eftertanke var beredd att göra. Hade syftet varit att mer aktivt backa upp de baltiska staternas ambition att själva få göra sina säkerhetspolitiska vägval, hade det varit naturligt att ha en diskussion i Utrikesnämnden om vad denna litet mera aktiva hållning skulle kunna innehålla, vilket också föreslogs i ett brev till Göran Persson från Folkpartiets ledare Maria Leissner. Men syftet var, som väl tydligt har framgått - det framgår också av betänkandet - inte att föra en mera aktiv politik på den här punkten, utan det var mest fråga om ett artighetsuttalande. Jag hoppas att detta inte någonstans uppfattas så att Sverige bara är ljumt engagerat i de viktiga säkerhetsfrågorna runt Östersjön.

Fru talman! I början av förra året ertappades en svensk medborgare i Moskva efter det att han i en liten rysk docka hade tagit emot vad som förmodades vara hemliga uppgifter.

Den som vid det här tillfället skall företräda Moder Svea är utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Det visade sig att det här blev en pinsam och neslig historia för den svenska regeringen inte bara i förhållandet till Ryssland utan också i förhållande till oppositionen i Sveriges riksdag. Man hade inte från den svenska regeringens sida velat informera oppositionen, trots att det är grundlagsfäst i regeringsformen att man skall informera Utrikesnämnden och oppositionsledningen när det händer saker som har betydelse för riket. Det finns flera paragrafer i regeringsformen som reglerar det här. Man kan skratta litet grand åt det här. Effekten blir den att den svenska underrättelsetjänsten får ungefär samma rykte som den svenska polisen tyvärr har fått internationellt. Det är kanske inte så allvarligt ur alla aspekter, men jag tycker att frågan om informationen till oppositionen i Sverige är ganska allvarlig. De aktuella paragraferna är inte till för ro skull, utan de finns därför att man från oppositionens sida närmast har en skyldighet att hålla sig informerad om läget i utrikespolitiken, så att man snabbt skall kunna ta del i den och även skall kunna ta över, om det visar sig att regeringen ganska snabbt måste bytas ut. Regeringen har mot denna bakgrund en skyldighet att informera oppositionen, och när så inte sker fungerar inte heller det svenska statsskicket riktigt väl. Jag tycker att det här exemplet visar att UD och Lena Hjelm Wallén uppvisat ett trots mot regeringsformen som är ganska allvarligt. Om man sår hemlighetsmakeri och sätter sig över regeringsformen, får man också räkna med att skörda misstro och dåligt samarbetsklimat i riksdagen. Den som blev utpekad som spion blev förhörd och utvisad från Ryssland. Vice utrikesministern Krylov tog upp frågan flera gånger med svenska ambassadpersonalen i Moskva. Vid ett möte mellan utrikesministrarna Primakov och Lena Hjelm-Wallén togs frågan också upp. Enligt Lena Hjelm-Wallén var det på hennes eget initiativ. Det här ledde också till att svensk ambassadpersonal blev utvisad - retalierad, som det heter på UD språk. Det är extremt ovanligt att svensk ambassadpersonal tvingas lämna ett land på grund av att någon sägs ha spionerat mot det. När det gäller vår kanske största och viktigaste granne, Ryssland, måste det betecknas som en inte bara ovanlig utan också allvarlig händelse. När KU försöker ta reda på vad som i själva verket har hänt och ställer frågor till Utrikesdepartementet, fortsätter Utrikesdepartementet att tjura som en trotsig barnunge och svarar knapphänt. Vi tvingas gång på gång återkomma med liknande frågor för att kunna få reda på vad som har hänt.

Litet grand visar detta samhällsklimatet i Sverige när det gäller underrättelsefrågor. I många andra länder - de allra flesta i västvärlden - kan man öppet diskutera den typen av frågor och ha en vettig dialog. Men i det svenska politiska systemet fungerar inte det. Jag kan ge som exempel den stora utredningen kring det norska underrättelseväsendet som kom häromåret. Det visar på ett fullständigt annorlunda samtalsklimat än vi har i Sverige i sådana frågor. Det är tråkigt, och det skadar naturligtvis det demokratiska systemet och visar att vi inte är så öppna som vi ofta säger. Den svenska öppenheten har gränser som ibland är litet väl hårda och saknar ordentliga motiv. Att utrikesministern inte vill informera oppositionen innebär att man bör rikta en självklar kritik mot utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Jag yrkar om godkännande av reservation 6. Jag vill också ta upp frågan om Kina - som Anders Björck och Håkan Holmberg också tog upp. Till skillnad från Anders Björck, tycker jag att det allvarliga steget är när Göran Persson - trots att frågan har diskuterats i Utrikesnämnden och man har kommit överens om en linje - väljer att besöka Kina. Det är ett konstitutionellt problem. Men frågan har sedemera diskuterats i Utrikesnämnden. Den fråga som vi behandlar i dag gäller ett senare skede när svenska regeringen skall bjuda in någon i gengäld från Kina till Sverige. Där tycker jag att talet om en upptrappning från statsminister ett snäpp uppåt inte känns relevant. Det är när man från svensk sida går förbi vad Utrikesnämnden har sagt om att vi inte bör skicka representanter på vice statsminister och statsministernivå som felet görs. Det har vi dock inte att behandla i dagens betänkande, varför det inte finns någon rimlig anledning att rikta kritik i just det avseendet.

Fru talman! Catarina Rönnung fortsätter på den linje som Lena Hjelm-Wallén följde under utfrågningen och försöker tona ned frågan om spioneriet i Moskva och framställer det närmast som något komiskt och löjeväckande. På utfrågningen svarade Lena Hjelm-Wallén att det var ett personalärende på UD, att en svensk ambassadtjänsteman blev tvingad att lämna landet. Det var den digniteten, tyckte hon. Samtidigt visar det sig att någon liknande händelse inte har inträffat på oerhört länge. Anser Catarina Rönnung, i likhet med Lena Hjelm-Wallén, att utvisningen eller den ryska begäran att en svensk ambassadtjänsteman skall lämna landet inte är någon utrikespolitisk komplikation?

Fru talman! Det är just det diplomatiska spelet som vi diskuterar. Det har sina regler och konventioner. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Om Sverige väljer att kräva att en ambassadtjänsteman från Ryssland skall lämna landet, är det också en struntfråga?

Fru talman! Jag hade hoppats att Catarina Rönnung skulle nöja sig med att säga att det är fråga om olika bedömningar i den här spionfrågan. Socialdemokraterna gör sin bedömning, och vi gör en annan. Det är en fullt rimlig hållning. Det finns ingen absolut sanning i det som vi har skrivit i vår reservation. Det är en bedömningsfråga. Tyvärr försökte Catarina Rönnung motbevisa det som alla människor vet, nämligen att det var oerhört instabilt i Ryssland förra våren. Det är litet trist. Det är så uppenbart felaktigt. Att det skulle hållas val var inte något tecken på att regeringen bedömde läget som särdeles stabilt utan bara på att mandatperioden för presidenten hade löpt ut. Det var nödvändigt att hålla val. Jeltsins utmanare var inte någon trevlig, västerländsk socialist, tidigare medlem i Kommunistpartiet, utan en hårdför kommunist - Gennadij Ziuganov. Han och hans kolleger skulle bli djupt kränkta om de kallades för socialister, för det är de inte. Partiet heter Kommunistpartiet och kommer att heta det ett bra tag till, så länge den sortens personer styr det. Så låg det till, och det vet alla som följer händelserna. Jag tror inte att Utrikesnämnden skulle ha haft så mycket råd att ge. Det var inte det som var poängen. Mot bakgrund av det litet skakiga läget i Ryssland var det rimligt att fler än Carl Bildt, som det nu råkade bli, fick tillfälle att få kunskap om incidenten för den skull den hade kunnat leda till trassel. Nu gjorde den inte det. Det är alltså i och för sig en hypotetisk fråga, så här i efterskott. Eftersom det inte blev gjort i första inlägget vill jag yrka bifall till reservationerna 5 och 7.

Fru talman! Jag tyckte att jag i min replik var precis lika modest i den fråga vi behandlar som jag var i mitt första inlägg. Detta är en bedömningsfråga, och man kan göra olika bedömningar av huruvida Utrikesnämnden borde ha informerats. Däremot går det inte att göra mer än en bedömning av hur läget då var i Ryssland. Nu är dessbättre detta historia. Men poängen är att ingen kunde veta att det skulle bli historia på det sätt det nu är medan skedet pågick.
Fru talman! Den inbjudan till Kinas president som statsminister Göran Persson utfärdade under sitt besök i Peking har ännu inte effektuerats. Svarsbesöket har inte ägt rum. Därför förstår jag inte Catarina Rönnungs synpunkter på hur riksdagen tar emot olika personer. Vi frågade dessutom Göran Persson när besöket kunde äga rum, och han sade att han inte visste det. I riksdagen tar vi emot utländska besökare på ett lämpligt sätt. Så kommer naturligtvis att ske också i fortsättningen. Men det här besöket har faktiskt inte ägt rum. Det besök som Catarina Rönnung syftar på var, om jag förstod henne rätt, ett helt annat besök som inte alls har med denna inbjudan att göra. Catarina Rönnung säger att Carl Bildt i ett anförande har gjort sig skyldig till en "monumental klumpighet", jag citerar ordagrant. Om det vore så att Carl Bildt i utrikespolitiska sammanhang har gjort sig skyldig till en monumental klumpighet tillåter jag mig att betvivla att fått den typ av internationella uppdrag som han har fått. Han är en av de mest efterfrågade européerna i dag på den internationella scenen. Det blir man inte om man hänger sig åt monumental klumpighet i öst-väst-relationerna. Jag förstår att Catarina Rönnungs anförande på den här punkten andades stor avund. Jag tvivlar på att Göran Persson är lika efterfrågad internationellt.

Fru talman! När det gäller de baltiska staterna tycker jag nog att det är fel att tala om att Carl Bildt i sin syn på deras framtid har gjort sig skyldig till någon monumental klumpighet, som Catarina Rönnung sade. Han hör till dem som har stött de baltiska folkens frihetskamp under många år. Fru talman! Jag kan inte undvika att ta tillfället i akt att säga att också jag hör till dem som redan under 1960-talet och 1970-talet deltog i möten för Baltikums frihetskamp. Det var t.o.m. innan Håkan Holmbergs skickliga organisation hade möten på Norrmalmstorg. Jag deltog i möten hos estniska och lettiska organisationer. Var fanns Catarina Rönnung och en hel del av hennes partivänner då? Nu är det fullkomligt ofarligt. Men var fanns ni under de svåra åren? Var fanns ni då? Nu går det bra för statsministern och andra att tala om Baltikums frihetskamp och säga att Baltikums sak är vår. Men var fanns ni då? Den frågan skulle jag gärna vilja ha ett svar på.
Får jag än en gång erinra om att dagens debatt gäller den konstitutionella prövningen och inte innehållet i de sakfrågor som har akutaliserat den konstitutionella prövningen.

Fru talman! Beträffande punkten 9 har jag ställt mig bakom utskottets skrivningar. När det gäller spionfrågan delar jag Håkan Holmbergs uppfattning att det är en bedömningsfråga. Då inställer sig frågan för konstitutionsutskottet: Har regeringen rätt att göra den bedömning man gjorde om huruvida Utrikesnämnden skulle informeras eller inte? Ja, regeringen har denna rätt. Därmed är det egentligen inte en fråga som behöver föranleda reservationer. Därför biträder jag utskottsmajoritetens mening i den delen. Likadant förhåller det sig när det gäller inbjudan i Kina. Frågan diskuterades i Utrikesnämnden, som är ett rådgivande organ. Regeringen fick visserligen kritiska synpunkter i nämnden, men regeringen har att bestämma Sveriges utrikes representation och sina egna resor. Den hade rätt att göra så. Någon konstitutionell kritik i frågan finns det inte anledning att rikta. Det har också varit en tredje fråga uppe. Den har egentligen inte diskuterats. Där har jag kunnat förena mig med förste vice talmannen i ett särskilt yttrande. Statsministern har klarlagt uttalandet i Lettland. Ses uttalandet i sin helhet innebär det ingen ändring av svenska positioner. Men brutet ur sitt sammanhang har det lett till litet av ett missförstånd. Därför är det viktigt att i ett särskilt uttalande säga att man bör vara litet mer omsorgsfull även i de enskilda meningarna när man formulerar sig i utrikespolitiskt känsliga frågor. I övrigt finns det inte anledning till någon kritik i det sammanhanget. På denna punkt yrkar jag på godkännande av utskottets skrivning.

Fru talman! Det hör till ovanligheterna att en KU anmälan som inte föranleder någon utskottsåtgärd diskuteras under granskningsdebatten. Att så sker i ärendet som är betitlat "Justitieminister Laila Freivalds samråd med EU-nämnden" beror på frågans principiella betydelse. Den handlar om hela regeringens samrådsplikt även i frågor av mellanstatlig karaktär i EU-samarbetet, dvs. det som på EU-språk kallas för andra och tredjepelarfrågor. Justitieministern har ansett att åtskilliga frågor på tredje pelarens område på grund av dessas facktekniska karaktär mindre väl lämpar sig för samråd med EU-nämnden. Hon har menat att det bör räcka att samråda med fackutskottet. Konstitutionsutskottet hävdar dock att samrådet med riksdagen så långt möjligt skall ske i likvärdiga former på hela unionsområdet. Fru talman! Denna meningsskiljaktighet nödvändiggör ett klarläggande från KU:s och riksdagens sida. När riksdagen på konstitutionsutskottets initiativ i december i fjol fastställde formerna för riksdagens arbete med EU-frågorna fastslogs att regeringssamråd i andra och tredjepelarfrågor skulle ske med riksdagens EU-nämnd. Vid samma tillfälle betonade också riksdagen betydelsen av att EU-nämndens ledamöter försågs med ett så fullständigt skriftligt underlag som möjligt inför nämndens sammanträden. Detta betyder inte, fru talman, att fackutskottens roll i Europaarbetet minskar. Så snart en för vårt land viktig EU-fråga når Regeringskansliet skall berört fackutskott involveras och kunna diskutera den kommande svenska ståndpunkten med regeringen. När sådant samråd skett är det rimligt att fackutskottets synpunkter redovisas i det skriftliga underlaget som tillställs EU-nämndens ledamöter inför nämndens sammanträden. Fru talman! Efter den skriftväxling som förevarit under det här ärendets beredning har konstitutionsutskottet kunnat konstatera att man från Justitiedepartementets sida numera är överens med konstitutionsutskottet om behovet att förse EU-nämnden med nödvändigt underlag inför samråden. Utöver de klarlägganden som utskottet gjort i betänkandet på denna punkt - och som jag i starkt komprimerad form delgett kammaren - föranleder granskningen på denna punkt inte någon utskottets vidare åtgärd.

Fru talman! Demokratin i EU-sammanhanget är ett stort bekymmer. Frågan om EU-nämnden och hur den skall fungera, nu när riksdagen har reducerats från att i många sammanhang ha varit ett lagstiftande organ till att bli ett samrådsorgan, är väldigt allvarlig. Jag har personligen sett det som en av mina viktigaste uppgifter under den här mandatperioden just att försöka få EU-nämnden att fungera någorlunda bra trots de bristande möjligheter som finns i dag. Jag tycker att konstitutionsutskottet har sett seriöst på detta. Utskottet har gjort en del insatser under det senaste året för att förbättra möjligheterna för riksdagen att fullgöra ett samråd, få en åtminstone hygglig information och ta del av beslutsfattandet på ett någorlunda rimligt sätt. Det finns mycket kvar att göra, men vi har ändå tagit en del steg framåt. Detta är bakgrunden till att jag lämnade in en anmälan. Några departement har nämligen gravt missskött informationen till EU-nämnden under en lång tid. Justitiedepartementet är kanske det departement som har varit sämst i de här frågorna. Vi har fört flera långa diskussioner i EU-nämnden som visat att t.ex. justitieminister Laila Freivalds inte har velat fullgöra samrådet ordentligt. Hon har ansett att riksdagen har gått för långt i sin lagstiftning och hon har inte riktigt accepterat konstitutionsutskottets betänkande, som har antagits av riksdagen. Denna hållning och denna brist på såväl skriftlig som muntlig information är något som i längden inte kan accepteras. Jag är därför väldigt glad att utskottet med detta betänkande på ett mycket tydligt sätt klargör att det inte får fortsätta så här. Också när det gäller de s.k. andra och tredjepelarfrågorna måste ordentligt material inlämnas. Det skall inte vara så som det har varit nu; att EU-nämndens kansli har fått vända sig till det danska Folketinget för att få ut material när det svenska Justitiedepartementet har vägrat lämna det. Detta är oerhört pinsamt och oacceptabelt. Jag tycker att konstitutionsutskottet säger ifrån på ett tydligt och bra sätt. Erfarenheten från det datum då detta publicerades, och det gick fram i medierna att KU hade en enhällig syn och en kritik på området har varit att justitiedepartementet har bättrat sig radikalt. Det var mitt mål med det hela, och därmed är jag nöjd.

Fru talman! Eftersom jag har förstått att vi är i ganska stor tidsnöd skall jag inskränka mig till att göra några korta kommentarer, och inte fullt ut utnyttja de åtta minuter jag hade tänkt använda från början. Jag konstaterar bara att den grundläggande frågan, nämligen den om praxisutvecklingen när det gäller s.k. följdleveranser har varit uppe förut - redan i inledningsavsnittet. Frågan har behandlats i enighet av utskottet, som har konstaterat att det efter hand har skett en glidning av hur praxis har utvecklats. Till sist har man hamnat i ett läge där man kan ifrågasätta om den praxis som råder har någon mer påfallande likhet alls med de intentioner som fanns när riktlinjerna en gång i världen antogs. Till stor del beror detta givetvis på den tekniska utvecklingen, som gör det allt svårare att meningsfullt sortera in krigsmateriel i olika, klart åtskilda kategorier. Men det finns också säkerligen en viss inneboende logik i den expansion av tillståndsgivning som har skett. Tillstånd i ett fall blir lätt ett argument för tillstånd i ännu ett fall, och så i ännu ett. Till sist har vi hamnat i ett läge som inte alls är det som den som läser riktlinjerna tror att vi befinner oss i. Det är säkert riktigt, som någon sade i inledningsrundan, att detta förmodligen är nyckelfrågan när det gäller den misstro mot hur vapenexportpolitiken bedrivs i vårt land som är ganska vanlig bland allmänheten. Det finns något slags dubbel bokföring, där vissa regler gäller på papperet medan en annan praxis gäller i verkligheten. Det är också mot den bakgrunden som krigsmaterielexporten till Indonesien måste ses. Som redan har sagts är det viktigt att klargöra och även erkänna att denna utveckling har ägt rum under en lång följd av år. Ingen regering som har suttit under denna tid kan alltså svära sig helt fri från del i ansvaret för denna gradvisa glidning. Detta är något som har skett, och man kan tycka att många borde ha observerat det. Men det har inte gjorts någon genomgripande analys av utvecklingen innan den som KU nu gjort, och det är på tiden att så har skett. Vi i Folkpartiet har dock reserverat oss mot majoritetens skrivning, inte för att peka ut den nuvarande regeringen som mer skyldig än andra till den här glidningen i praxis utan för att på ett tydligare sätt fastslå behovet av en uppstramning av riktlinjerna. Resultatet av den översyn som utskottet i ett tidigare avsnitt enhälligt begär måste bli en mer strikt definition av begreppet följdleveranser. Det skulle sannolikt omöjliggöra fortsatt leverans till Indonesien av det slag som hittills har kunnat ske. Det är också viktigt att klargöra, och det säger vi också i reservationen, att förbättrade och mer restriktiva riktlinjer klart måste ange att frågan om respekt för mänskliga rättigheter måste beaktas också vid följdleveranser. Det är ju uppenbart att Indonesien är ett land som kränker mänskliga rättigheter. Det är kanske varierande från år till år vad gäller omfattningen, men att det pågår under hela den tid som vi kan överblicka, ett antal decennier bakåt i tiden, är ju höjt utom allt tvivel. Det har fastslagits av trovärdiga internationella bedömare. Indonesien är ju också en ockupationsmakt sedan 1975 när Östra Timor ockuperades, och egentligen sedan ännu längre tillbaka. Man tog ju på ett liknande sätt över kontrollen över den gamla nederländska delen av Nya Guinea utan att befolkningen där tillfrågades om de hade någon åsikt i den frågan. Också där pågår av och till ett inbördeskrig. Över huvud taget är det enligt Folkpartiets mening på tiden att demokrati och mänskliga rättigheter tillmäts en större vikt än i dag vid all bedömning av export av krigsmateriel. Demokratier bör i princip kunna få köpa krigsmateriel från Sverige. Diktaturer bör behandlas med betydligt större restriktivitet. Men även en sådan princip måste i verklighetens komplexa värld handhas med omdöme. Men jag tror att det är viktigt att det ändå görs en förskjutning av betoningen i den här sortens frågor framöver. Folkpartiet är alltså inte emot krigsmaterielexport i och för sig. Om man anser att Sverige behöver hålla sig med ett försvar är det rimligt att också andra länder tillerkänns samma rätt och att de leverantörer som säljer till det svenska försvaret också får sälja på andra marknader under vissa villkor. Men det skall vara villkor som någorlunda motsvarar normala svenska värderingar om t.ex. mänskliga rättigheter, och allmänheten måste kunna se ett samband mellan de regler som formellt gäller och de beslut som verkligen fattas. För att göra detta något kortare än vad jag hade tänkt yrkar jag med detta bifall till den reservation där Folkpartiet står med.

Herr talman! Den 18 april för ett år sedan beslöt regeringen att godkänna export av tre kanoner till Indonesien. Samma dag var Birger Schlaug och jag uppe i frågestunden och frågade just om vapenexporten till Indonesien och specifikt om kanonerna. Jan Nygren hade vid ett KU-förhör samma förmiddag sagt att man inte kan se nya kanoner som följdleverans till gamla kanoner som man någon gång köpt. Redan den 21 november 1995 hade jag börjat pressa regeringen i denna fråga, eftersom jag fått besked om att Bofors var på gång att skriva kontrakt om export av fyra kanoner. Vid det tillfället svarade Jan Nygren att han inte ville uttala sig i ett enskilt ärende. När jag i en rak fråga undrade om kanoner var vapen slingrade han sig utan att svara på frågan. Den 18 april 1996 tryckte jag på och frågade om Sverige stöder EU-parlamentets beslut om att stoppa all vapenexport inklusive följdleveranser till Indonesien. Vidare tog jag upp att EU-parlamentet i en resolution uttalat att all handel borde stoppas så länge förtrycket och ockupationen av Östtimor pågår. Pagrotsky svarade med arrogant ton att han inte trodde på mina påståenden. Tyvärr fick jag ingen replik. Min nästa fråga hade varit om han hade ställt sig bakom resolutionen där man också säger att man skall inställa allt ekonomiskt samarbete med Indonesien. Vad jag inte visste då var att just denna dag, den 18 april, fattades beslutet om försäljning av tre kanoner till Indonesien. Regeringen godkände det alltså. Herr talman! Vi är många som har ställt frågor till Pagrotsky och fått ihåliga svar. Det har fortsatt i den stilen under hela 1996 och hittills under 1997. Sveriges regering med Leif Pagrotsky i spetsen fortsätter att hävda att svensk vapenexport av kanoner, luftvärnsrobotar och ammunition inte används av diktatorn Suharto i hans kamp mot det östtimoresiska folket fast det framkommit att indonesiska krigsfartyg i november 1995 använts för att stoppa flyktförsök från "Sverige har ingen anledning att skämmas för de luftvärnsrobotar och luftvärnsartilleri som vi låter Indonesien underhålla. Det har ingenting med förtrycket på Östtimor att göra." säger Pagrotsky den 17 Det är ett häpnadsväckande påstående ur två aspekter, dels att underhållet av luftvärnsrobotar och luftvärnsartilleri inte har något med förtrycket i Östtimor att göra, dels att Pagrotsky offentligt talar om att luftvärnsrobotar och underhåll av luftvärnsartilleri är realitet. "Sverige säljer ingenting till Indonesien som kan användas på det sätt som frågan gäller, och Sverige säljer ingenting till Indonesien som kan användas på det sätt som Ramos Horta har uppmanat all världens länder att undvika" fortsätter han att säga. Herr talman! Vad är det för följdleveranser som Sverige exporterar som inte kan användas till att bekämpa östtimoreserna? Vad används kanoner till? Det är upprörande och kränkande att behöva bevittna detta hyckleri. Efter min resa till Östtimor i januari i år vet jag hur våldet trappats upp. Man har forslat över 35 000 soldater till Östtimor från Java och Bali efter det att Nobels fredspris delades ut i december. Jag har i varenda debatt kritiserat Sveriges och övriga västvärldens vackra tal om fred och stöd till fredspristagarna och det östtimoresiska folket i offentlighetens ljus samtidigt som man mörkat beslut om att sälja vapen. Det är helt klart att Sveriges goda handelsrelationer med Indonesien har gått före mänskliga rättigheter. Det kan man också läsa i KU:s betänkande nr 25 s. 76. "Ett nej till följdleveranser av här aktuellt slag skulle enligt handelsminister Leif Pagrotsky ha medfört en osäkerhet om Sveriges pålitlighet som leverantör av krigsmateriel, en osäkerhet som skulle ha spritt sig på hela den marknad där svenska krigsmaterieltillverkare opererar. På det sättet skulle enligt Pagrotsky ett nej till Indonesien ha kunnat bli betydelsefullt för vår försvarsförmåga i negativ riktning." Slutsatsen blir att det är viktigare att sälja och leverera vapen än att slå vakt om människors demokratiska fri och rättigheter. Någon annan slutsats kan jag inte dra. Att inte kalla vapen vid dess rätta namn utan använda Orwells nyspråk som följdleveranser, anknytning till tidigare leveranser osv. är beklämmande, och det är direkt skrämmande för de människor som lever under Indonesiens förtryck. Hur visar Sverige respekt för mänskliga rättigheter? Anser regeringen att det vid det aktuella tillfället inte rörde sig om omfattande och grova kränkningar? Anser regeringen att Indonesiens regering behöver säkerställa sin auktoritet med militära maktmedel? I landet finns 450 000 militärer, varav 15 000 i Östtimor för att stävja några hundratal separatistiska motståndsmän. Herr talman! Det är en grov överdrift att påstå att det ser hoppfullt i Indonesien eller, som Sohlman säger, att det lär ha blivit bättre i Östtimor och att press och samhällsdebatt har blivit öppnare. Regeringen vet att motståndet tystats brutalt genom att milis brutit sig in på oppositionspolitikern Megawatis kansli den 27 juli 1996. Därefter har de fängslat den oberoende facklige ledaren Muchtar Pakpahan som var närvarande vid detta möte. Han sitter fortfarande inspärrad för brott mot lagen om omstörtande verksamhet, nu i sjukhusarrest på grund av att han har fått en tumör i en lunga. Han vädjar till oss i väst. Maximistraffet för omstörtande verksamhet är döden. Enligt militären har ytterligare över 230 personer gripits i samband med den här händelsen 1996, och många saknas fortfarande. Det nyligen avslutade s.k. valet i Indonesien har präglats av våld. Indonesien är en diktatur eller, som Pagrotsky uttrycker det, förtryckarregim.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

Herr talman! De bristfälliga regler som vi har när det gäller vapenexporten och den oklarhet som finns ställer till det. Det visar de ärenden som vi nu diskuterar under punkterna 7.2 och 7.3. Man kan inte säga annat än att reglerna eller vagheten i reglerna tolkas så att man egentligen utvecklar och utvidgar svensk vapenexport till några berörda områden på ett sätt som jag menar inte har täckning. Det gäller bl.a. Gulfstaterna. Utrikesutskottet har gjort rekommendationer om att man skall vara oerhört restriktiv när det gäller vapenexport dit.

Vi menar att regeringen inte kan undgå kritik för detta. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4.

Utskottet konstaterar t.ex. att riktlinjerna vad avser följdleveranser inte är tvingande och att regeringen följaktligen kunnat säga nej till utförseltillstånd. Faktum är, menar jag, att man bort säga nej - inte bara av politiska eller moraliska skäl utan också av formella skäl. Man var inte tvungen till det. Leif Pagrotsky har sagt, vilket Eva Goës nyss har citerat, att det skulle medföra osäkerhet om Sveriges pålitlighet som leverantör om Sverige hade sagt nej till vidare leveranser till Indonesien. Det hade hedrat Sverige om man hade sagt nej. Jag tror att denna osäkerhet hade vunnit respekt. Brott mot mänskliga rättigheter och de fortsatta övergreppen på Östra Timors folk skulle diskvalificera Indonesien som mottagare av svenska vapen. Det går inte att hävda, menar jag, vare sig att vi var förpliktade att säga ja till vidare leveranser eller att exporten av de tre ytterligare kanonerna till Indonesien är i enlighet med våra riktlinjer. Jag tycker att det är beklagligt att Folkpartiet, som i övrigt kanske i större utsträckning än t.ex. Vänsterpartiet och Miljöpartiet - som står bakom res. 3 - är för svensk vapenexport, inte har kunnat ställa upp på den reservationen. Man har i den myndighet som har att handlägga ärendet haft en representant som inte har agerat på ett riktigt sätt. Man vill därför, antagligen för den inre fridens skull, inte gå med på en reservation och kritisera regeringen, vilket vi menar är fullt befogat och rättfärdigt. Med detta yrkar jag bifall, herr talman, till reservationerna 3 och 4. Jag har kortat ned mitt anförande med anledning av vår tidsbrist.

Herr talman! Frågan om exporten av krigsmateriel till Indonesien tillhör de verkliga långkörarna i utskottets granskningsverksamhet. Årets granskning är den fjärde i ordningen sedan början av 80-talet. Det speglar att Indonesien sedan länge varit mottagare av svensk krigsmateriel och att Indonesien till följd av sina interna förhållanden och sitt agerande varit och är en problematisk handelspartner. Sveriges export av krigsmateriel till Indonesien har sedan länge varit politiskt värdeladdad. Det är för övrigt det enda område inom krigsmaterielexporten där ett för verksamheten ansvarigt statsråd kritiserats av utskottet. Det skedde 1987. Utskottet ansåg då att Mats Hellström med större tydlighet borde ha redovisat motiven för regeringsbeslutet. Däremot fick han inte någon kritik för det exportbeslut som fattades i sammanhanget. Vid årets granskning av tillståndet att leverera tre kanoner till Indonesien sade statsrådet Pagrotsky inför utskottet att beslutet 1996 var en fortsättning på de beslut som fattades i slutet på 1970-talet, en uppfattning som jag till fullo delar. Om det aktuella granskningsärendet ses i sitt historiska perspektiv finner vi att exporten av luftvärnskanoner till Indonesien började redan i slutet av 50 talet.

Då utskottet 1981 granskade denna affär gjordes inget särskilt uttalande från majoritetens sida. De socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig däremot med hänvisning till pågående strider i Östra Indonesien inte stod i överensstämmelse med riktlinjerna för krigsmaterielexporten. Som alla vet hade riksdagen en annan mening. Vid beslutstillfället 1978 hade således den borgerliga regeringen en möjlighet att stoppa det systemberoende som fortfarande åberopas. När den chansen brändes lades grunden till de problem med exporten till Indonesien som vi fortfarande brottas med. Det framgår av KU:s tidigare granskningar att Indonesien redan i början av 70-talet valde att utrusta sina fartyg med Bofors 40 millimeters respektive 57 millimeters luftvärnskanoner. Detta skedde inom ramen för ett nybyggnadsprogram som av budgetskäl sträcktes ut över en längre tidsperiod med successiva beställningar av fartyg och vapenutrustning, allt inom ramen för ett totalprogram. Grunden till det systemberoende som vi fortfarande diskuterar lades således för cirka ett kvarts sekel sedan. Hur omfattande och starkt systemberoendet var utreddes i detalj i samband med 1986/87 års granskning av KU. Detta finns beskrivet i årets betänkande. Utskottet fann vid detta tillfälle med hänvisning till det systemberoende som uppstått att 1986 års beslut om tillstånd till utförsel av totalt 16 nya kanoner inte stod i strid med riktlinjerna. För att, herr talman, göra en lång historia kort kan man säga: På den vägen är det. Utskottsmajoriteten har i årets granskning funnit att regeringen vid sitt beslut i april 1996 att ge tillstånd till export av tre luftvärnskanoner gjort en godtagbar tolkning av riktlinjerna. I betänkandet finns en beskrivning av hur behovet av de här kanonerna uppstått. Tre kanoner hade förrådsställts och användes sedan som reservdelar. Regeringen hade naturligtvis, som Kenneth Kvist sade, kunnat säga nej till exporten, eftersom riktlinjerna i ett fall som detta inte är tvingande. Regeringen tog emellertid i sitt beslut konsekvenserna av tidigare beslut att ge tillstånd till export av samma typ av vapen. Regeringen tillämpade riktlinjerna på ett konsekvent sätt. Mot detta finns sakligt sett, som jag ser det, ingenting att invända. Det finns emellertid enligt min mening två omständigheter som komplicerar bedömningen totalt sett. Den ena är att Indonesien sedan mer än 20 år tillbaka annekterar Östra Timor, som någon har sagt tidigare, i strid med internationella konventioner. Den andra, som delvis hänger samman med den första, är att Indonesien från tid till annan kränker mänskliga rättigheter på bl.a. Östra Timor. Både KMI och statsrådet Pagrotsky har konstaterat att så är fallet. Regeringen har uppenbart gjort samma bedömning. Utskottets majoritet utgår från att regeringen bedömt att kränkningarna inte var omfattande och grova vid det aktuella tillfället och finner därför ingen grund för kritik i denna del. Nu finns det två reservationer till det här avsnittet i vårt betänkande. Enligt folkpartireservationen bör det av riktlinjerna framgå att respekten för mänskliga rättigheter i framtiden måste beaktas även beträffande följdleveranser. Jag skall inte polemisera mot reservationen men vill ändå framhålla att kravet i praktiken redan tillgodoses genom en sådan prövning. Enligt KMI, och även enligt statsrådet Pagrotsky, sker denna prövning regelmässigt redan i dag. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserar i sin gemensamma reservation regeringen för att den pressat, som de uttrycker det, följdleveransbegreppet utöver vad som kan anses rimligt och inte tillmätt MR kriteriet tillräckligt stor vikt. Det är en uppfattning som inte delas av utskottets majoritet. Reservanterna har tydligen inte riktigt klart för sig vad regelverket föreskriver. När det gäller MR-kriteriet vill jag erinra om att den grundläggande rekommendationen i riktlinjerna är att det inte finns något tvång att ta hänsyn av detta slag när det gäller följdleveranser. Exportkontrollrådet och regeringen har dock, som jag sade alldeles nyss, frivilligt gjort en prövning även i denna del. Herr talman! Det är bara att konstatera att reservanterna, vilket jag tycker framgick alldeles klart av Goës anförande, inte i första hand uppträder som granskare. De talar egentligen för ett regelverk med ett annat innehåll. Det är ett syfte som i och för sig kan vara vällovligt, men det har ingenting med dagens debatt att göra. Här skall vi fastställa om regeringen har följt det regelverk som gällde när beslutet fattades. Det har, herr talman, regeringen gjort.

Herr talman! Jag har läst regelverket, och som jag ser det är det här som när Fan tolkar Bibeln. Man monterar alltså ned tre kanoner och säger att man behöver reservdelar, och sedan köper man in tre nya kanoner. Vad är det för någonting? Sedan får det här motivera försäljningen till Indonesien. Jag anser att det här inte är en typ av följdleverans. Det beror på hur man tolkar det hela. Dessutom skickar man alltså vapen till ett land som ockuperar ett annat land. Både FN och Sverige säger att det är en annektering. Här finns även moraliska hänsyn att ta, vilket man åtminstone kunde begära att Sverige hade gjort som nu sitter i säkerhetsrådet. Sedan är det väldigt konstigt att man talar om att det har blivit bättre under den här perioden. Men fortfarande saknas människor efter Santa Cruzmassakern den 12 december 1991, då man gick in på kyrkogårdar och sköt människor vid gravarna. Det som hände när biskop Belo kom hem och man försökte ta livet av honom har inte heller utretts. Det har inte varit lugn och ro här. Jag vet att ställföreträdarna på ort och ställe i Indonesien har rapporterat om att det blivit en öppenhet, men de har också nu tagit tillbaka detta sedan de fått höra från Caritas, från undertecknad och från amerikanska senatorer som varit där att läget inte är lugnt. Läget är inte under kontroll. Det är uppror. Människor mördas och försvinner på Östtimor. Och varför man skulle behöva 15 000 soldater för att hålla en gerilla på några hundra i schack är för mig obegripligt. Jag frågar mig: Varför har man inte redogjort för hur mycket som sålts 1996? Det året såldes det för drygt 64 miljoner. I stället har Pagrotsky hela tiden hänvisat till perioden 1990-1995. Om man tar genomsnittssiffran där skulle det betyda att man 1996 och 1995. Det kan ju vara bra att tala om de värsta perioderna. Jag tycker att det är skamligt att vi över huvud taget kan sälja till ett land som har annekterat ett annat land.
Får jag påminna om att även om sakfrågan hänger ihop med granskningsbetänkandet, är det granskningsbetänkandet som diskuteras.
Herr talman! Det är nog ett ganska viktigt påpekande. Det här är trots allt en granskningsdebatt. Jag har naturligtvis ingenting emot att Goës tycker i de här frågorna. Det är naturligtvis hennes fullständiga rätt som politiker att göra det. Men när vi nu håller på med den här granskningsdebatten skall vi ställa oss frågan om regeringen hade rätt att besluta om tre kanoner till Indonesien och huruvida det beslutet i så fall skulle strida mot de riktlinjer som gäller och som gällde då. Det är ju det som den konstitutionella diskussionen gäller. Sedan kan man naturligtvis ha uppfattningar om att t.ex. regelverk skall skärpas och sådana saker, vilket tydligen Goës har, men det är en helt annan debatt. Nu skall vi avgöra om regeringen har hållit sig inom regelverket för export av krigsmateriel, och det är på den punkten ingen som helst tvekan om att det har man gjort. Det är en bedömning som görs av en bred majoritet i Sveriges riksdag.
Herr talman! Utskottet tycker sig kunna konstatera att följdleveransbegreppet tenderar att glida i betydelse över tiden. Det finns ju en hel massa skrivet i er gemensamma text som ger intrycket att ni själva börjar fundera på om det här är rätt och riktigt. Ni legitimerar export till Indonesien, samtidigt som vi vet att det pågår grova kränkningar. Ni säger att när man monterar gamla kanoner och sedan beställer nya skulle det ingå som en följdleverans. Det är där det ligger. Det är en fråga om hur man tolkar det. Det är glidningar hela tiden. Jag har läst det här mycket noga. Sedan gömmer man sig bakom sekretessen. Jag kan inte stå här och tala om vad som är sekretessbelagt, men jag kan i alla fall säga att i Finland är alla exporttillstånd offentliga. Där framgår det t.o.m. av röstsiffrorna inom regeringen om någon har varit oenig rörande ett enskilt vapenexportärende. Ett önskemål är alltså att man skulle kunna gå in och granska det här på ett annat sätt om det blev en större öppenhet i Sverige - liksom man säger att det finns i Indonesien för närvarande. Det är alltså någonting som man kan ändra, så att man kan få en större insyn från de politiskt valda.
Herr talman! När det gäller den större öppenheten har vi kanske en gemensam uppfattning så till vida att vi nog tycker att KMI borde ha litet mera resurser för att kunna informera om sina beslut. Jag tror att det finns ganska stor samstämmighet i konstitutionsutskottet om detta. Och om jag har uppfattat saken rätt finns det nog ingen delad mening om detta i Regeringskansliet heller, att döma av de svar som Pagrotsky lämnat vid våra utskottsutfrågningar. Samtidigt tror jag att det är viktigt att komma ihåg, och det är det som granskningen gäller, att här har man följt riktlinjerna. Tycker man att dessa riktlinjer inte är bra får man väl motionera till riksdagen om att de skall skärpas.
Herr talman! Det finns egentligen en motsättning i vad Kurt Ove Johansson säger. Här har man följt riktlinjerna, säger han. Man har t.o.m. gjort en konsekvent tillämpning av riktlinjerna i det här fallet. Kurt Ove Johansson noterade t.o.m. med gillande att jag citerade att utskottet konstaterar att riktlinjerna vad avser följdleveranser inte är tvingande och att regeringen följaktligen kunnat säga nej till utförseltillstånd. Eftersom riktlinjerna har gett möjlighet till både ett nej och till ett ja, kan man ju inte säga att ett ja är en konsekvent tillämpning av riktlinjerna. Det är ju en expansiv uttolkning av riktlinjerna som egentligen är i strid med det som Kurt Ove sedan talade om, nämligen den prövning utifrån mänskliga rättigheter som redan sker i dag. Men skulle man göra en prövning utifrån mänskliga rättigheter i Indonesien och utifrån Indonesiens annektering av och krig mot Östra Timor, skulle Indonesien vara olämpligt som mottagare av svenska vapen och vapen från något annat land. Det har ju också EU-parlamentet konstaterat. Jag menar att man i granskningsbetänkandet försvarar en expansiv tillämpning av riktlinjerna på ett sätt som icke är korrekt.
Herr talman! Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det viktigaste ställningstagandet vid krigsmaterielexport är när man första gången bestämmer sig för att leverera ett system. När man sedan har levererat ett system blir det betydligt svårare att utnyttja den möjligheten som naturligtvis alltid finns att säga nej. Jag kanske talade litet grand för fort, men jag försökte från talarstolen att redovisa vad som har skett historiskt. Ser man frågan utifrån det historiska perspektivet är det ju ingen tvekan om att beslutet om tre kanoner var logiskt. Det finns inget motsatsförhållande i vad jag har sagt med tanke på det faktum att regeringen kan säga ja eller nej. Sett utifrån det historiska perspektivet 1978, när man bestämde sig för systemleveransen, är 1996 års beslut i april ett fullt logiskt beslut. Det är detta som jag har förstått att vissa ledamöter i denna kammare har svårt att förstå. De kanske inte har svårt att förstå, utan de vill helt enkelt inte fatta. Det är nog så det närmast ligger till.
Herr talman! Det är väl så, Kurt Ove Johansson, att jag både fattar och förstår och väldigt gärna vill göra det också. Men utvecklingen på detta och andra historiska områden, om jag så får uttrycka mig, följer inte en naken formallogik utan hänvisning till vad som sker i den materiella verkligheten. I den materiella verkligheten sker fortgående och understundom förstärkta kränkningar av mänskliga rättigheter i Indonesien. Det sker fortgående förtryck av Östtimor och fortgående krigshandlingar. I det läget ger de svenska riktlinjerna möjligheter - det har utskottets majoritet själv konstaterat - att avbryta och icke fullfölja tidigare leveransåtaganden. Det menar jag att man hade formella möjligheter att göra. Man har alltså tolkat riktlinjerna i en för krigsmaterielhandeln expansiv riktning och icke följt de mänskliga rättigheter som det borde ha anstått en regering i vårt land att göra.
Herr talman! En sak har jag i alla fall lärt mig, och det är att jag inte i en framtid skall välja ett pedagogiskt yrke, i vart fall inte om Kenneth Kvist finns i klassen. Jag har ju här försökt att säga att det finns en möjlighet för regeringen att både säga ja och att säga nej i det här fallet. Båda besluten skulle rymmas inom ramen för riktlinjerna. Det är precis det som den konstitutionella granskningen gäller. Har regeringen fattat ett beslut som skulle stå i strid med riktlinjerna för export av svensk krigsmateriel? Svaret är på den punkten nej. Beslutet står inte i strid med riktlinjerna. Det är detta avgörande som skall göras, och det är det som utskottsmajoriteten slår fast i sitt majoritetsyttrande.
Herr talman! Det låter på några av Kurt Ove Johanssons repliker till andra talare här som om uppstramningen av riktlinjerna kanske ändå inte är så viktig. I den gemensamma texten talas det om att överväga och precisera. I folkpartireservationen när det gäller Indonesien talas det uttryckligen om en mer strikt definition. I så fall kanske det finns en nyansskillnad och kanske inte bara en skillnad i nyans. Det förklarar i så fall en del av Kurt Ove Johanssons tidigare polemik, att han inte riktigt vill dra de slutsatser av den gemensamma texten som många av oss andra tycker är naturligt. Till mig sade han uttryckligen att bedömningen av läget när det gäller mänskliga rättigheter redan sker på frivillig väg och att det inte finns något tvång. Det är väl bra om det är så, om vi nu skall utgå från att det är så. Jag förutsätter för ögonblicket ingenting om hur det står till med detta i verkligheten. Men om det nu är på det sättet, kan det ju också stå med i riktlinjerna. Det kan ju inte vara så farligt. Det borde vara ganska logiskt. När vi nu har konstaterat att det har skett en glidning i hur riktlinjerna tillämpas, borde man kunna dra denna enkla slutsats, eller hur?
Herr talman! Beträffande vad som skall stå i riktlinjerna har vi ju en ganska välutvecklad skrivning som hela utskottet står bakom. Om Håkan Holmberg hade varit uppmärksam hade han naturligtvis uppmärksammat att den debatten var en av de första som vi förde här i morse. När det gäller beslutet i april 1996 om de tre kanonerna till Indonesien står det såvitt jag förstår i våra skrivningar, som också Håkan Holmberg står för, att detta beslut ryms inom riktlinjerna. Sedan är det bara att än en gång konstatera att Håkan Holmbergs krav på att MR-frågorna skall bedömas i samband med export av svensk krigsmateriel faktiskt uppfylls. Utan att behöva vara alltför djärv tror jag att det är sannolikt att sådant kommer att skrivas in i kommande riktlinjer. Vi har ju nu i full samstämmighet överlämnat frågan till regeringen, så vi får väl avvakta vad som kommer fram i den behandlingen.
Herr talman! Utgångspunkten för Folkpartiets reservation är just hur praxis har tillåtits att glida i väg. Det har ju varit den helt centrala i frågan, både i den debatt som förs nu och i den som vi förde i morse. Mot den bakgrunden får vi lov att konstatera att detta är en process som har skett under lång tid. Precis som jag själv uttryckte det i talarstolen blir ett beslut en gång i sig ett argument för ytterligare ett beslut om att medge ytterligare export en annan gång, och på det viset rullar det på. Jag tror att det var Kurt Ove Johansson som nyss sade att det avgörande egentligen var det första beslutet och att det hela sedan har gått vidare. Inget parti kan svära sig helt fritt från deltagande, naturligtvis förutom de partier som inte har haft någon del i regeringsansvaret och de som är emot vapenexport över huvud taget. De har en annan utgångspunkt för sin prövning av frågan. Jag noterar att Kurt Ove Johansson försäkrar att det kommer att bli en skärpning av de nya riktlinjerna när det gäller mänskliga rättigheter. Detta måste bli konsekvensen av konstitutionsutskottets konstaterande och innebär att det i de nya riktlinjerna, som någon gång kommer, kommer att stå att mänskliga rättigheter skall beaktas. Men varför då polemisera mot mig och mot den reservation där detta direkt sägs? Det var nämligen vad Kurt Ove Johansson gjorde i ett tidigare inlägg. Nu har han plötsligt samma åsikt som jag, och det är ju trevligt.
Herr talman! Jag vill måhända än en gång bara stillsamt erinra om att den problematik med Indonesien som vi brottas med i dag hörrör från det ställningstagande som gjordes i slutet på 70-talet, i vilket Håkan Holmbergs regering så att säga var inblandad. Ingen kan väl förneka det faktum att det systemberoende som uppstod i och med dessa beslut har satt sin prägel på den problematik som vi brottas med i dag. Hur än Håkan Holmberg försöker sitta och vrida sig i bänken är ju detta en sak som han inte kan bortförklara. Det är här som problematiken ligger. Vi hade trots allt från socialdemokraternas sida vid detta tillfälle en reservation där vi ifrågasatte mycket starkt om den leverans som skedde då egentligen stod i överensstämmelse med de riktlinjer som gällde vid den tidpunkten.

Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av konstitutionsutskottets betänkande och även lyssnat på stora delar av den här debatten, och jag vill inledningsvis konstatera att jag tycker att KU har gjort ett väldigt gediget arbete, både med själva betänkandet och med de utfrågningar, både öppna och slutna, och det inhämtande av annat material som har ägt rum. Jag antar att det är ett gott samarbete mellan kansli och ledamöter som har lett till det här resultatet. Jag är också väldigt glad åt det sätt på vilket man har tagit upp följdleveransbegreppet. Jag sitter sedan ett år tillbaka med i Exportkontrollrådet och har tillfälle att se hur detta fungerar i praktiken. De av oss som arbetar med de här frågorna har gång på gång konstaterat att följdleveransbegreppet inte är så precist och inte är det verktyg som skulle behövas för att klart och entydigt tala om vad en följdleverans är. Trots att man i promemorian från inspektionen har gjort en lista över olika begrepp och hur man skulle kunna tolka dem har det visat sig att det i praktiken finns leveranser som inte följer dessa riktlinjer, men där man ändå hävdar att det är fråga om en följdleverans. Jag vill alltså understryka hur rätt utskottet har när man konstaterar att denna oklarhet om riktlinjernas innebörd är otillfredsställande och när man hävdar att man inte har något besked beträffande varaktigheten av ett svenskt åtagande. Likaså har man kommit fram till att regeringen måste precisera följdleveransbegreppet och återkomma. Jag har också med glädje noterat vad Kurt Ove Johansson har sagt här, nämligen att han förväntar sig att regeringen när man skriver om riktlinjerna för följdleveranser kommer att ha med MR-begreppet och MR-kriterier även för följdleveranser. För mina vänner, det är faktiskt så i praktiken när de här ärendena är uppe i Exportkontrollrådet och sedan vandrar vidare till regeringen - det är tyvärr väldigt få ärenden som går vidare till regeringen - att det är mycket stor skillnad på hur ärenden behandlas om de betraktas som gällande en ny leverans eller en följdleverans. Den noggrannhet som ändå präglar diskussionen kring nya leveranser och nya system finns inte alls när det gäller fall som man anser att det finns en möjlighet att kategorisera som följdleverans. Därför är det av största vikt att få in ett sådant tänkande. I och för sig är det riktigt som Kurt Ove Johansson säger: Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den uppfattningen att vi inte vill ha vapenexport alls. Men i det korta perspektivet vill vi se till att de riktlinjer som ändå finns respekteras och fungerar. Att avskaffa vapenexporten ser vi som ett arbete på längre sikt. Vår uppgift är att se till att de regler vi har följs. Jag hävdar att vad gäller följdleveransbegreppet har regeringen gått oerhört långt; man har gått över gränsen för vad som kan tolkas in i följdleveransbegreppet. Därför är det alltså väldigt viktigt att KU kommer fram till att regeringen måste arbeta vidare. Vänsterpartiets önskemål är att följdleveranser måste bedömas på samma sätt som nya systemleveranser. Jag vill fråga er som tycker att kriteriet mänskliga rättigheter är viktigt: Hur viktigt är det? I praktiken är det ju inte viktigt alls. Vi har haft följdleveranser till Indonesien, men detta gäller inte bara Indonesien. Vi har Gulfstaterna, Indien och Pakistan som också mycket tydligt, kan vi se i statistiken för 1996, hör till de länder som har kunnat få vapenexport. Där är man inte alls kritisk på samma sätt som om det hade gällt nya system. Där är man väldigt noga med att tala om att Sverige skall leva upp till förpliktelser om att fullfölja tidigare åtaganden. Och jag undrar: I vilka lägen skulle man kunna acceptera från majoritetens sida att följdleveranser inte skedde just på grund av MR Fallet Indonesien är ju oerhört tydligt. Det sker grova övergrepp på Östtimor - det är ju ockuperat - men ingen här har nämnt situationen i Indonesien. Ser vi det som en demokrati där mänskliga rättigheter respekteras? Vi vet hur valet har gått till, hur oppositionsledare har stoppats, hur man har bytt ut partiledare och hur partier inte har kunnat komma till tals. Jag menar att om man verkligen hade tillämpat MR kriteriet på Indonesien är det solklart att Indonesien inte skulle ha kunnat komma i fråga. Den prövning som nu har skett från KU leder för majoriteten fram till att regeringen inte kan kritiseras och att regeringen inte har överträtt kriteriet för följdleveranser. Jag hävdar att det är fel och att regeringen i detta fall uppenbart, trots de begränsningar som följdleveransbegreppet har, inte har följt det som ramarna ändå gäller. Man kan inte betrakta de här fartygskanonerna som följdleveranser. Det gäller nya system, och det är en ny beställning. Där måste vi få fram en annan handläggning och ett annat sätt att hantera frågorna så att samma omsorgsfulla granskning sker av samtliga leveranser, inte bara de som man har hävdat har varit följdleveranser. Jag skall inte upprepa vad Eva Goës och Kenneth Kvist har sagt om Indonesien och om förhistorien; vi kan läsa oss till den och vi har hört den. Jag vill bara ännu en gång upprepa att det är uppseendeväckande att man inte här har kritiserat regeringen eftersom vi i utrikesutskottets betänkande om krigsmaterielexporten i våras i en fempartireservation tog upp och hävdade att all vapenexport till Indonesien borde vara omöjlig i dagens läge. De s.k. förbättringar som vissa har talat om här är svåra att se. De återfinns eller återspeglas inte i rapporter från Amnesty, State Department eller andra som har en god insyn i situationen för mänskliga rättigheter. Jag hävdar alltså att detta är felaktigt och att regeringen har gjort ett stort misstag här. Jag vill dessutom understryka att när vi skall granska ytterligare affärer skall man vara medveten om att dessa fartygskanoner inte är de enda exemplen på följdleveranser till Indonesien. Det har, som en tillämpning av praxis efter att dessa fartygskanoner gick igenom, skett ytterligare leveranser som man över huvud taget inte har diskuterat, men jag är övertygad om att när vi står här nästa år och debatterar granskningsbetänkandet kommer dessa affärer också att diskuteras. Jag vill alltså understryka betydelsen av att vi skickar vidare till regeringen att man bör gå igenom följdleveransbegreppet och få en betydligt striktare syn på detta och, enligt mitt och Vänsterpartiets sätt att se, helt jämställa följdleveranser med leveranser till nya system. Det skall vara samma riktlinjer som gäller. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om godkännande av reservationerna 3 och 4 som gäller Indonesien och vapenexport till Gulfstaterna.
Herr talman! Min avsikt är egentligen inte att så att säga ta någon replik på Eva Zetterberg, utan bara att försöka ge ett bidrag till svar på den fråga hon ställde till oss som talar om vikten av mänskliga rättigheter som en del i kriterierna. Jag berörde i mitt inledningsanförande, om än i förbigående, situationen i själva Indonesien också. Det är uppenbart att det är en diktatur. Man har val, men det är ju ingen som tror på de valen, utan de manipuleras på alla de sätt. Som jag sade i mitt inledningsanförande är Folkpartiets önskan - fast vi är medvetna om att det här inte är något som går att lagfästa och tillämpa exakt - att demokratikriteriet innefattande mänskliga rättigheter tillmäts en väsentligt större betydelse än vad som hittills har skett, kanske inom ramen för ett regelverk som ändå i huvudsak påminner om det nuvarande. Jag tror inte att man kan komma ifrån att man måste pröva varje enskilt fall. Demokratikriteriet måste ha en betydligt större tyngd än vad det har haft hittills. Det finns ju fler länder där det står till på ungefär samma sätt som i Indonesien. Att stå här och räkna upp länder är naturligtvis inte meningsfullt. Jag tror inte heller, som jag sade, att det går att lagstifta om att enbart fullfjädrade demokratier kan komma i fråga, men strävan bör vara åt det hållet. Sedan kan det uppstå situationer där man kanske ändå måste göra någon annan typ av bedömning. Det kan vara ett land som är halvdant men som hotas till sitt nationella oberoende av någon totalitär makt i närheten. Man kan spekulera kring sådana situationer. Men en klar förändring av tonvikten är helt nödvändig.
Herr talman! Håkan Holmberg och jag är helt överens om betydelsen av kriteriet för mänskliga rättigheter och att det måste finnas med i riktlinjerna även för följdleveranser. Indonesien? Anser ni att det faller inom ramen för nuvarande riktlinjer? Det är intressant om Folkpartiet, som var med på fempartireservationen i utrikesutskottet i våras, nu anser att det här faller inom ramen för riktlinjerna.
Herr talman! Som jag har utvecklat förut, är det utskottets konstaterande - som Eva Zetterberg också har berömt - att det har skett en glidning i praxis efter hand som är det avgörande. Det är klart att vi har olika utgångspunkter. För Eva Zetterberg är det enkelt, därför att hon är egentligen emot vapenexport över huvud taget. Vi andra accepterar att det förekommer vapenexport men ifrågasätter ibland, som jag var inne på, formerna och vilka som köper osv. Det som har skett är en serie av beslut, där det ena beslutet i sig blir ett motiv för nästa osv., osv. Det som det gäller att komma åt är själva praxisutvecklingen, där man kan formulera om riktlinjerna så att de överensstämmer med vad vi tycker är rimligt. Om detta skulle ske skulle det självfallet omöjliggöra fortsatt export till exempelvis Indonesien.
Herr talman! Vi är helt överens i fråga om glidning och hur praxis har utvecklats. Men min fråga kvarstår: Är inte Folkpartiet kritiskt och anser att regeringen har handlat fel? Har de riktlinjer som finns för följdleveranser följts i fallet Indonesien? I så fall är det en viss förändring gentemot den ståndpunkt Folkpartiet hade i våras när utrikesutskottets betänkande var uppe. Jag noterar det då med viss sorg.
Herr talman! Det som är utgångspunkten i diskussionen är ju denna praxisutveckling. Det är den som jag har talat om hela tiden. Det är den som har skett på ett orimligt sätt. Jag tycker att det är rimligt och hederligt att konstatera att inte något parti kan svära sig helt fritt från det här. Att peka ut just nu sittande regering och lägga all skuld på den hade inte varit rimligt, ansvarsfullt och korrekt. Därför har vi valt att formulera vår reservation på detta sätt. Att vi anser att Indonesien är ett land som inte bör få köpa svenska vapen i fortsättningen är ju uppenbart.

Herr talman! Den 13 november 1994 genomfördes i Sverige en folkomröstning för eller emot en svensk anslutning till EU. Inför folkomröstningen debatterades många olika frågor, och inte minst spelade de handelspolitiska frågorna en roll. Från kritikerna av ett EU-medlemskap gjordes bl.a. gällande att Sveriges anslutning till EU menligt skulle inverka på Sveriges handel med omvärlden utanför EU. Bl.a. detta faktum förnekades av ja-sidan. Den dåvarande OECD-organisationen genomförde regelmässigt s.k. TPRM-granskningar av olika länder. TPRM står för Trade Policy Review Mechanism. Det har då framkommit att en sådan rapport var färdig och skulle ha kunnat publicerats i Sverige innan folkomröstningen ägde rum. Dess analyser skulle då ha kunnat spela en roll i debatten inför folkomröstningen och därmed kunnat påverka opinionen. Anmälarna har konstaterat att svenska myndigheter har försökt påverka publiceringen av de här rapporterna, vilket förnekas av majoriteten i betänkandet. Majoriteten konstaterar: "Det har inte framkommit något som tyder på att man från svensk sida i avsikt att undanhålla information ville fördröja granskningen till efter den svenska EU-folkomröstningen." Nej, man fördröjde inte själva granskningen, därför att den ägde rum före, men man fördröjde dock publiceringen av granskningens resultat. Vi har också i en gemensam reservation från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anfört citat ur några faxmeddelanden från Utrikesdepartementet till den svenska delegationen i Genève.

Han och jag var helt överens att Sverigerapporten ej kan distribueras förrän efter den svenska folkomröstningen ." I ett annat fax står det följande: "Benäget meddela Tulloch att vi d'accord med att granskningen av Sverige äger rum 14-15 december 1994 och framhöll samtidigt att vi utgår ifrån att sekretariatets rapport eller delar av den inte distribueras före den 14 november." Detta är, som det brukar framhållas, egentligen klart som korvspad. Det är faktiskt inte ägnat att öka förtroendet för konstitutionsutskottets majoritet i den här frågan att påstå att man från svensk sida inte har gjort någonting för att undanhålla information eller fördröja granskningen till efter den svenska EU folkomröstningen. Det torde vara helt uppenbart, med de citat som vi har anfört i diskussionen. Man hävdar vidare att den här rapporten inte skulle innehålla någonting som inte var känt redan före den svenska folkomröstningen. Men faktum är att rapporten ger ett material som just belägger vad nejsidan påstod, nämligen att en anslutning till EU menligt skulle påverka Sveriges utrikeshandel med omvärlden utanför EU. Det kan med andra ord sägas att hemligstämplandet eller påverkan av en internationell organisation att senarelägga publiceringen av rapporten har skett på ett sätt som inverkat på folkomröstningsresultatet. Jag tycker alltså att regeringen - f.d. statsrådet Dinkelspiel var den som var ansvarig då - inte kan undgå allvarlig kritik för de här sakerna. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Kenneth Kvist har på ett bra sätt redogjort för situationen i det här ärendet om GATT-rapporten. För vem som helst som gitter läsa materialet är det fullständigt uppenbart att regeringen genom UD har gjort vad man kunnat för att undanhålla svenska folket en samlad bild av de handelspolitiska konsekvenserna. Det är den enda ordentliga utredning som verkligen har sammanställt ett material kring de handelspolitiska konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i EU. Utredningen fanns tillgänglig innan det svenska medlemskapet och innan folkomröstningen. Men ändå förvägrades svenska folket att ta del av den. Man kan kanske tycka att det här är en marginell fråga. Men den som tänker efter hur situationen var kring folkomröstningen för ett par år sedan kommer också ihåg att detta i många fall var huvudargumentet från ja-sidan. Vi skulle gå med i en öppen union, riva murarna osv. I själva verket innebar det att resa murar. Det var det som hände när vi gick med i EU. Vi höjde handelshindren mot omvärlden. Som sagt, den som gitter läsa kan också själv bedöma majoritetens bristande integritet och förmåga att skilja sakfrågan från värderingarna om EU medlemskapets förträfflighet. Jag yrkar därför också bifall till reservationen. Jag tycker att det här fallet är ett av de ändå relativt få fall i år där majoriteten inte har lyckats med att hålla KU:s granskningsfana högt.
Herr talman! Jag skall också försöka ha disciplin när det gäller anförandets längd liksom dess innehåll. Herr talman! KU har fått två anmälningar i det här ärendet, som ingår i granskningsbetänkandet. Det gäller både den förra och den nuvarande regeringens hantering år 1994-1995 av en GATT-rapport om Sveriges handelspolitik. Som både Kenneth Kvist och Peter Eriksson har påpekat anser anmälarna att den senarelagda tidpunkten för GATT-rapporten och den svenska regeringens rapport i anslutning till denna under år 1994 berodde på att man inte ville skada jasidan inför folkomröstningen den 13 november 1994. Herr talman! Jag nödgas nu göra både Kenneth Kvist och Peter Eriksson besvikna. Den analys de har gjort kan höras bestickande och riktig. Nu är det inte så hemskt enkelt som de båda tidigare talarna har redogjort för när det gäller den här frågan. Det finns, som jag ser det och som utskottets majoritet också har konstaterat under sin beredning, inte något stöd för de här teorierna. Det finns tre skäl till att tidpunkten för rapportens publicering blev fastlagd till december månad 1994. För det första var GATT-rapporten, som vi fick höra av förra statsrådet Dinkelspiel vid utfrågningen, lågt prioriterad. Jag tror att vilken regering som helst, vilken färg den än hade haft, hade gjort samma bedömning. 1994 var ett arbetstyngt år, inte minst för GATT-rapporten fanns, på prioriteringslistan, arbetet med EU-propositionen. Också förhandlingar både med GATT och EU gick före. För det andra innehåller GATT-rapporten, som Peter Eriksson påpekade, ett påhäng, vilket inte är så vanligt. Det är de s.k. tre boxarna, som ni har varit inne på. De var ju beroende av hur folkomröstningen skulle utfalla. Frågan var om boxarna, som utgjorde GATT:s synpunkter på Sveriges anslutning till EU när det gäller handelsförbindelserna, skulle vara med i GATT-rapporten eller inte. För det tredje har ni rätt på ett ställe, men från fel utgångspunkt.

Läser man GATT-rapporten innehöll den nämligen många positiva saker om Sverige. Det är skälet till att tidpunkten blev senarelagd. Dessutom är det GATT som bestämmer tidpunkten efter hörande av respektive regering i det land man skall granska. Publiceringsdatumet är dessutom avhängigt av när rapporten blir färdig. Före publicering skall nämligen också medlemsländerna i GATT, från den 10 maj 1994, ha två månader på sig att granska innehållet. Jag yrkar, herr talman, bifall till KU:s betänkande och avslag på reservation nr 8.
Herr talman! Det blir nästan litet knepigt när Axel Andersson skall konstruera ett försvar för den dåvarande regeringens agerande. Herr talman! Det var ett arbetsamt år, säger Axel Andersson. Ja, men nu var det inte regeringen som skulle publicera rapporten. Det var faktiskt GATT som skulle göra det. För regeringen var det inte någon stor arbetsbörda precis att få den publicerad och distribuerad. Regeringen behövde inte anstränga sig med den saken. Det skulle betraktas som om regeringen blandade sig i om rapporten publicerades. Men det var ju inte regeringens rapport. Regeringen hade väl inte kunnat beskyllas för att blanda sig i om en internationell organisation presenterade en rapport om Sverige. Axel Andersson tror att det skulle säga emot oss att det står positiva saker om Sverige i rapporten. Men det brukar det alltid göra i sådana här länderrapporter. Det står alltid positiva saker om Sverige. Det viktiga är att det faktiskt också stod saker om vad ett EU medlemskap skulle innebära för Sveriges handel med omvärlden utanför EU. Det är ju det som är det intressanta. Man kan alltså konstatera att det hade varit möjligt 1994, Andersson - att få den här rapporten publicerad. Den hade kunnat fungera som ett material från en oberoende instans utanför landets gränser och användas för diskussion på ömse sidor. Det fanns alltså ingen anledning att mörka kring rapporten så som regeringen har gjort. Detta menar vi är klandervärt.
Herr talman! I sådana här rapporter som avges av internationella organ - också av GATT - är arbetsordningen den att det granskade landets regering mycket starkt är involverad i granskningen. Man är det inte på så sätt att man talar om vad granskarna skall tycka. Det är en dialog där det granskade landets regering själv i slutändan avger en redovisning, en rapport. Teoretiskt, min käre Kenneth Kvist, kunde granskningen ha skett precis så tidigt som Kenneth Det är intressant att han i sin replik inte berör mitt tredje och sista argument, det argument som rör folkomröstningen och den upphetsade stämning som då förelåg. Jag har ingen svårighet att försvara en borgerlig regerings handlande i det här fallet, eftersom jag delar den uppfattning som KU:s majoritet har. Det fanns uppgifter i den här GATT-rapporten som Kenneth Kvist och andra som var nej-aktivister under folkkampanjstiden hade kunnat prata både länge och väl och högljutt om, som ett olämpligt trumfkort för ja-sidan när det gällde att påverka folkopinionen.
Herr talman! Axel Andersson talar om en upphetsad stämning. Det var ju valår. Då är det naturligt att den politiska temperaturen höjs. Men det finns inget skäl i världen att därför försöka förhala en sådan här rapport. Jag lovar att det inte hade funnits någon som helst anledning för nej-sidan att säga att det var ett otillbörligt innehåll. En internationell organisation som regelbundet gör sådana här analyser skulle göra en analys av Sverige. Där framkom det att Sveriges handel med omvärlden utanför EU skulle kunna påverkas menligt av ett svenskt EU-inträde. Det är ett utomordentligt argument för nej-sidan, eftersom det var just detta som jasidan förnekade. Det finns arbetstoppar för regeringar, även under valår. Men man har ju alltid en tjänstemannastab som kan bereda ett sådant här yttrande. Detta var dessutom inte särskilt viktigt, sade statsrådet Dinkelspiel vid utfrågningen, så det hade man väl kunnat fixa till ganska enkelt. Tyvärr finns det egentligen bara svaga argument för den här förhalningen.
Herr talman! Den här rapporten förhalades inte. Jag förstår varför reservanterna tycker så. Man lever fortfarande i den tron att den här rapporten på ett väsentligt sätt skulle ha ändrat folkomröstningsresultatet. Jag kan inte finna något annat skäl i Kenneth Kvists med emfas framlagda argumentering. Rapporten var, med förlov sagt, inte så lysande sett ifrån negativ synpunkt att den skulle ha förändrat valresultatet. Det är en subjektiv bedömning från min sida, men rapporten förhalades inte. Den genomfördes efter det tidsschema som man kom överens om mycket tidigt. Det är klart att många argument vägdes in, bl.a. just detta med folkomröstningen, men skälen har jag anfört.

Herr talman! Jag tycker att det är helt klart efter Axel Anderssons inlägg att regeringens hantering av GATT-rapporten om Sveriges handelspolitik har varit helt enligt reglerna. Därför skall jag också fatta mig kort. Det är, som har påpekats här, klart att en sådan här rapport kräver ett mycket omfattande arbete också av den part som utsätts för rapporteringen. Därför är det helt naturligt med ett samarbete mellan granskaren och den som skall granskas. Det är alltså ingenting konstigt med att tidpunkten för rapporten diskuterades fram och tillbaka ett antal gånger mellan olika tjänstemän på det sätt som skedde. Arbetsbelastningen på UDH var, som har påpekats tidigare, naturligtvis exceptionellt stor 1994, beroende bl.a. på GATT-propositionen, EU-propositionen - som var mycket omfattande - och alla andra ärenden som man hade att hantera. Reservanterna påstår att viktig information undanhölls. Först och främst framkom ingen ny information i rapporten. Den berörde sådant som var känt och debatterat inför EU-omröstningen. Det handlade t.ex. om olika momsregler. Som alla vet är momsreglerna inom EU litet speciella. Det handlade om hur många nivåer man får ha. Det handlade om vilka undantag som får göras från de tre nivåerna. Det här talades det en hel del om inför folkomröstningen. Det handlade om tullskyddet. Det framgår exempelvis av det s.k. Man kan i och för sig tycka att det är beklagligt att frihandeln skulle minska på detta sätt. Det kan vi frihandelsvänner hålla med om. Men någon nyhet var det inte. Åtskilliga av oss som sitter här känner säkert igen det här påpekandet från folkomröstningsdebatten. Jag tror inte heller att den här typen av uppgifter var särskilt avgörande för ställningstagandena för eller emot EU, men det är en annan fråga. Det avgörande när det gäller detta granskningsärende är förstås om man kan visa att det har förelegat något uppsåt från regeringens sida att undanhålla väsentlig information. Om man påstår det måste man också kunna belägga det. Det kan man inte om man inte övertolkar formuleringar som har förekommit i brevväxlingen mellan tjänstemännen. Dessutom måste man tänka sig att någon minister ligger bakom som avsiktligt har velat mörklägga. Men detta är, med förlov sagt, en konspirationsteori som det inte finns något som helst belägg för.

Herr talman! Jag tror inte att man behöver vara någon djupsinnig konspirationsteoretiker för att kunna se det här. Jag har med citat belagt hur UD har agerat. Axel Andersson har vidimerat att det skedde en överenskommelse på ett tidigt stadium om att rapporten inte skulle komma fram förrän efter folkomröstningen. Nils Fredrik Aurelius säger att det var kända och debatterade faktauppgifter. Ja, så var det, men de var också förnekade av ja-sidan. Man förnekade bl.a. faktauppgifterna om att den genomsnittliga tullnivån inom EU var högre än den som Sverige tillämpade och att det skulle leda till fördyringar och försämringar i Sveriges utrikeshandel med omvärlden. Detta ville ju ja-sidan mörklägga i folkomröstningen. Det är möjligt att enskilda faktauppgifter och en sådan här rapport inte hade påverkat utgången av själva folkomröstningen, men det har varit ett helt uppenbart uppsåt. Sedan kan man diskutera om det är enskilda departementstjänstemän eller inte som ligger bakom det här. Vi har ju redan debatterat detta tidigare i dag. När det gällde ett annat ärende hade en minister inte fått tillräcklig information av sina tjänstemän. Det utgjorde inte något hinder för att han skulle få klander för sitt agerande. Precis samma sak gäller i detta ärende. Det spelar ingen roll om ministern har varit inbegripen i detta eller inte. Han har ett ansvar för sina tjänstemän och för deras sätt att agera. Det har vi nyss konstaterat.
Herr talman! Visst har ministern ett ansvar. Det är bara det att det i det här fallet inte har begåtts något fel. Därför finns det inget ansvar att utkräva. Min minnesbild av EU-debatten är inte alls den som Kenneth Kvist har, att dessa faktauppgifter var okända i debatten eller förnekades av dem som var anhängare av en svensk EU-anslutning. Det gällde t.ex. att bananerna skulle bli dyrare. Jag erinrar mig att det var en diskussion som förekom. Den överträffades bara av den underliga diskussionen om de krökta gurkorna. Nog var detta känt. Som det påpekats var uppgifterna tillgängliga. När det gäller tolkningar av vad som står i skriftväxlingen mellan olika personer låt oss exempelvis titta på den från den 11 mars. Alvin faxar, han har talat med Tulloch och säger att man är överens om att rapporten inte kan distribueras förrän efter den svenska folkomröstningen - "kan" står det alltså. Detta tolkas av Kenneth Kvist som något slags erkännande av att man vill, för att möjligen påverka folkomröstningens resultat, fördröja rapporten. Det är inte alls den enda möjliga tolkningen, än mindre den rimligaste tolkningen. Man kan inte publicera den av olika skäl. Man har hänvisat till arbetsbelastning, tidsbrist och annat. Det står som sagt "kan", inte bör eller får eller något annat. Den tolkning som Kenneth kvist gör framstår som uppenbart orimlig.
Herr talman! Nej, inte alls orimlig. Det handlar om lämplighet, inte om att det trycktekniskt skulle behövas inte mindre än åtta månader för att få rapporten tryckt. Det handlar om att den inte bör distribueras. Om man ser saken i ytterligt formell mening har naturligtvis regeringen rätt att förhandla med GATT om när rapporter skall publiceras. Men å andra sidan kan man också använda sin formella rätt till manipulation. Det är vad som skett i det här sammanhanget. Det är därför som vi menar att regeringen inte kan undgå allvarlig kritik.
Herr talman! Det verkar återigen som att Kenneth Kvist inte riktigt har klart för sig vilket arbete det innebär för den som granskas i samband med en Om formuleringarna säger Kenneth Kvist att de egentligen betyder "bör". Det är bara det att det står "kan", och det är en viss skillnad. Den tolkning som Kenneth Kvist för fram är på intet sätt självklar eller ens den allra rimligaste man kan göra. Rent allmänt tycker jag att om man använder så starka ord som manipulation, som Kenneth Kvist använder, bör man ha litet bättre på fötterna än den här typen av mycket ansträngda tolkningar.
Herr talman! Jag blev tagen på sängen av Nils Fredrik Aurelius oerhört fräcka påståenden när det gäller brevväxlingen. Det går faxmeddelanden till och från Sverige där man från svensk sida flera gånger tar upp att vi inte vill få rapporten publicerad före folkomröstningen.

Tulloch meddelar själv i skrift att han förstår hur känsligt detta är för Sverige. Det står uttryckligt i ett faxmeddelande att Sverige har meddelat att det här är en känslig fråga för Sverige och att man har stor förståelse för det. Nils Fredrik Aurelius måste väl ändå kunna erkänna att UD har drivit den här frågan så att publiceringen hamnat efter den svenska folkomröstningen. Nils Fredrik Aurelius kan inte helt och hållet förneka fakta, det är att gå litet väl långt.
Herr talman! Det är en sak att - och det framgår ganska tydligt av den brevväxling som vi har tillgång till - säga att man tycker att det inte går eller är lämpligt, med hänsyn till bl.a. tidsbrist, att rapporten skall komma vid ett visst datum före folkomröstningen. Det är inget konstigt med det. Det kan man läsa ut. Men det är en helt annan sak att som reservanterna av det dra slutsatsen att detta görs i konspiratoriskt syfte för att undanhålla viktig information som man tror skulle kunna påverka själva folkomröstningen. Det finns inga belägg för det. Det var inget nytt i informationen, och det fanns ingen anledning att tro att den skulle innehålla någonting sensationellt nytt. Det gjorde det inte heller. Det är alldeles tillräckligt för att inse att detta är en tidskrävande process som man inte prioriterar, som det har sagts från flera håll, och att man för all del inte vill störa själva folkomröstningen, men inte i avsikt att undanhålla väsentlig information som skulle ha kunnat påverka resultatet. Det finns det helt enkelt inget stöd för.
Herr talman! Nils Fredrik Aurelius fabulerar. Det står ingenting i papperen om någon tidsbrist. Det där är någonting som han hittar på nu. Visst kan man tala om konspiration. Men konspirationsteorin här är fullständigt uppenbar. Svenska tjänstemän skickar fax och ber att GATT skall skjuta på publiceringen av rapporten till efter folkomröstningen om EU i Sverige. Vi behöver inte konstruera någon konspirationsteori, den finns på pränt framför oss. Den är publicerad i granskningsbetäkandet. Jag tror inte att någon annan som läser detta behöver var så villrådig som Nils Fredrik Aurelius. Men har man inte förmågan att dra slutsatser av ett sådant material hamnar man snett i politiken. Det gjorde Nils Fredrik Aurelius från början när han kom in i Moderaterna.
Herr talman! Den senaste anmärkningen går litet utanför ramen för vår granskningsdebatt. Det skulle vara frestande att granska Miljöpartiet något, av flera skäl, men jag skall avstå från det. Det står ingenting om tidsbrist i handlingarna, säger Peter Eriksson. Var god och läs utfrågningen av Ulf Dinkelspiel. Han påpekar detta mycket påtagligt. Det är en del av våra handlingar. Det kanske Peter Eriksson hade glömt att Dinkelspiel sade. Det avgörande är inte att man av olika anledningar, av tidsbrist och andra skäl men inte för att manipulera, inte anser att denna rapport skall hanteras före omröstningen. Det avgörande här är om man kan leda i bevis att det finns något slags syfte bakom detta från regeringens sida, att dölja väsentlig information. Det går inte att visa att det finns. Man kan med ansträngda tolkningar möjligen läsa in någonting om att man ville fördröja det, men därav följer inte att syftet skulle vara att undanhålla någonting. Observera att granskningen genomförs under en tidsperiod som sådana här granskningar skall ske, utan några konstigheter. Beträffande konspiration kan jag säga att lever man i en konspirativ miljö, som någon av mina motdebattörer gör, kan man finna konspirationer bakom allt möjligt inom politiken. Min åsikt är att talet om konspirationer nästan alltid är överdrivet och ett uttryck för en förvriden syn på det som faktiskt sker i politiken.

Herr talman! Att det inte var en konspiration är ju inte någonting som Nils Fredrik Aurelius har konstaterat. Det är ju han som tillvitar andra att vara konspiratoriska och ha konspirationsteorier. Det är i så fall vi som har uppnått att Nils Fredrik Aurelius nu får låta bli att beskylla sina meningsmotståndare för att vara konspirativt lagda.

Herr talman! Jag måste också kommentera anklagelserna om konspiration och konspirationsteorier. Det är ganska absurt. Denna historia inleddes med att Dagens Nyheter publicerade en nyhetsartikel om detta. Man hade fått information direkt från GATT-sekretariatet om att Sverige medvetet hade arbetat för att slippa publiceringen före folkomröstningen om EU. Om det ligger några konspirationer bakom har jag inte en aning om. Men det är helt uppenbart vad det svenska utrikesdepartementet har gjort. Syftet kan knappast vara annat än att undanhålla materialet till efter folkomröstningen. Här gäller detsamma som i det kulturärende som tidigare var uppe. KU måste fråga sig: Varför river kulturministern eller någon tjänsteman ur några sidor ur det material som skall skickas ut på remiss? Syftet var relativt uppenbart, och moderaterna stödde den linjen. Om ni hade haft litet mer ryggrad hade ni kunnat ställa upp också den här gången. Men nu handlar det ju om er egen minister, och då är det mycket svårare. Det är väl detta som är den bistra sanningen.

Herr talman! Jag erkänner att det var en intensiv debatt inför EU-omröstningen från alla håll och kanter. Inte minst inläggen här från Peter Eriksson visar att vissa sår finns kvar. Jag tror dock inte att det är speciellt konstruktivt inför framtiden att resonera så. Än en gång: Det var ingen väsentlig information som undanhölls. I så fall kan Peter Eriksson i sitt avslutande inlägg kanske säga vad det var som var nytt i rapporten.
Herr talman! Det som var nytt var att det fanns en sammanställning över de handelspolitiska konsekvenserna. Det hade inte gjorts någon sådan oberoende sammanställning tidigare. Det var faktiskt en ordentlig poäng i det resonemang som vi förde tidigare, men som Nils Fredrik Aurelius kanske inte ville lyssna till.